Herr talman! De olika resonemangen i det här betänkandet visar tydligt, tycker jag, det engagemang som jordbruksutskottet har i de viktiga miljöfrågorna, i det här fallet kemikaliefrågorna. Vi resonerar kring och återför i stora stycken diskussionen till det berättigade arbete som samhället måste bedriva för att komma till rätta med de negativa effekterna av kemikaliehantering. Den diskussion som har förts hittills och den redovisning som har gjorts av Hanna Zetterberg och Gudrun Lindvall visar också på det starka engagemanget för att hantera de här frågorna på ett allvarsamt sätt. Sedan har vi litet olika utgångspunkter när det gäller hur vi skall hantera frågorna. I utskottet har vi den mycket bestämda uppfattningen att det finns en ansvarsfördelning mellan olika aktörer i samhället, en ansvarsfördelning som vi är beredda att ansluta oss till. Den säger att de politiska resonemangen skall föras i detta forum. Därmed får regeringen och ytterst ansvariga myndigheter delegerat till sig den fortsatta hanteringen av inte minst detaljer kring enskilda kemikalier. Skälet till att vi för det här resonemanget är att riksdagen inte förfogar över de utredningsresurser som skulle behövas för att vi i detalj skulle kunna väga de olika kemikalierna och deras risker mot varandra. Det skulle se ut, om kammarkansliet gjordes om till något slags kemiskt laboratorium för att vi skulle kunna analysera och diskutera de här olika frågorna. Eller om vi skulle ägna oss åt laborativ verksamhet uppe i korridorerna kring jordbruksutskottet. Det fungerar ju inte! Samhället har delegerat de uppgifterna till andra, och vi ansluter oss till anhängarna av en sådan delegering. Detta gör vi mycket tydligt på s. 11 och 12 i betänkandet. Vi slutar i en sammanfattning där vi säger: Det är enligt utskottets mening mest ändamålsenligt att frågorna - de frågor som är av den karaktär som jag här har redovisat - hänvisas till den berörda myndigheten, som under lång tid byggt upp en betydande specialistkompetens och värdefulla erfarenheter av tillämpningen av lagen om kemiska produkter. Den här bedömningen är vi eniga om i utskottet. Det är alltså en enhällig bedömning i utskottet att frågorna bör hänvisas till den behöriga myndigheten. Anledningen till att jag poängterar detta är att alltså även Gudrun Lindvall och Vänsterpartiets representant i utskottet instämmer i den. Efter den diskussion som förts här en stund kan man då fråga sig: Vilken tolkning gör Gudrun Lindvall av det ställningstagande som återges i betänkandet från jordbruksutskottet, att frågorna bör hänvisas till den behöriga myndigheten, som byggt upp kompetens, osv.? Den andra omständighet som man kan nämna är att det finns andra, väl så viktiga kemikalier som de som har tagits upp här i detalj. Hur skall avvägningen bäst kunna ske - sker den bäst i riksdagen, sker den bäst i regeringen eller möjligen någon annanstans? Jag säger detta för att inte andra kemikalier som är nog så diskutabla skall komma på undantag i hanteringen. Den tredje principiella omständigheten är miljöbalken, till vilken vi i jordbruksutskottet - berättigat - hänskjuter mycket av diskussionen kring den detaljerade lagstiftningen. Vi är ju många som inte ville att vi skulle stå utan en miljöbalk i den situation som råder i dag. Men genom just Gudrun Lindvalls och Vänsterpartiets försorg har ju miljöbalken kunnat dras tillbaka från den här kammaren, och ändå vill just de aktörerna gå in och ingripa i det arbete som de själva har sett till nu kommer till stånd i regeringens regi. Det rimmar litet illa. Jag skulle vilja veta vad Gudrun Lindvall menar att miljöbalken skall ha för uppgifter som hon inte genom agerande i kammaren vill ta över genom ett omedelbart riksdagsbeslut. När jag nu är litet kritisk mot de resonemang som har förts av Miljöpartiet och till viss del Vänsterpartiet är det viktigt att framhålla det gedigna engagemang som jag tror finns i jordbruksutskottet när det gäller hanteringen av kemikaliefrågorna - jag talar då självklart för mitt eget parti, Centerpartiet. Men det måste ske genomtänkt - man måste veta vad det är man gör. Jag tycker att mängden av reservationer - mängden i sig, men också innehållet i reservationerna - visar att de förslag som läggs fram inte är genomtänkta. Jag skall tillåta mig några exempel, herr talman, och inte sedan fördjupa mig ytterligare i detaljer. I reservationen nr 5 som gäller insatser mot kadmium säger Miljöpartiet att man vill ha förbud mot all försäljning av varor och produkter innehållande kadmium från den 1 januari 1997. Nu är det så, herr talman, att det i det här samhället finns en mängd varor som innehåller kadmium, t.ex. bilar, plastskålar, skrivbordsunderlägg och pennor. Man kan räkna upp snart sagt alla tänkbara varor och produkter som finns i samhället. Självklart är en del begagnade och en del nya. Då måste man ju ställa frågan till Gudrun Lindvall, herr talman: Hur hade hon tänkt sig att man skall kunna förbjuda all försäljning av varor och produkter som innehåller kadmium från den 1 januari 1997? Är det begagnade produkter, nya produkter, stora produkter, små produkter, sammansatta produkter - Vad menar Gudrun Lindvall? Vad är tanken bakom detta? Och framför allt: Var är den rediga tanken bakom de resonemangen? Likartat resonemang, herr talman, förs ju gemensamt av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och jag har all respekt, skall jag säga, för det Hanna Zetterberg sade om angelägenheten i att snabbt komma fram med olika förslag. Jag kan som ordförande i Kretsloppsdelegationen försäkra Hanna Zetterberg om att det kommer förslag i den riktning som Hanna Zetterberg efterfrågar under det här året. Jag kan glädja Hanna Zetterberg med att det första förslaget med sådan inriktning kommer att överlämnas till miljöministern nu på fredag. Det gäller producentansvar för byggprodukter, och jag hoppas att det kommer att uppfattas som ett klart, tydligt, redigt och radikalt förslag, men det får vi säkert anledning att återkomma till senare. Också i frågan om obligatorisk miljövarudeklaration är jag litet undrande. Det sägs i reservationen att det skall upprättas en miljövarudeklaration på alla varor och produkter. Varor och produkter; det är en gammal pinnstol, en penna, en glasflaska och ett par skor. Är det det Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att man skall upprätta miljövarudeklarationer för? Hur har man tänkt? Vad är tanken, och var är framför allt den rediga tanken bakom de resonemangen? Det här, herr talman, är några exempel som visar att det inte är rimligt, och jag förstår att det har blivit litet oredigt här och där i de här förslagen. Det beror just på att riksdagen icke är ett forum som skall arbeta på det sättet. Vi skall arbeta med en övergripande politisk ansats och överlåta till de berörda myndigheterna att utforma i detalj bedömningar och resonemang som håller för framtiden och för skapandet av en bättre miljö och en bättre kemikaliekontroll. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 10.
Herr talman! Det är en mängd frågor som Lennart Daléus ställer, och jag är litet förvånad att Lennart Daléus som ordförande inte är intresserad av att ta diskussionen i utskottet. Det hade jag nog trott att man hade, men jag har förstått att det är viktigare att profilera sig när man kommer till kammaren. Diskussionerna vi har i jordbruksutskottet blir allt torftigare, herr talman, för det finns inget intresse. Men det kanske beror på att det egentligen inte finns något intresse för frågorna. Jag har förstått att när det gäller Centerns miljöintresse är det ungefär så här: Man tycker att det är bra med utredningar, och man tycker att det är bra att det kommer någonting någon annan gång. Jag kan gärna ställa upp, Lennart Daléus, och svara på de här frågorna, men eftersom jag har två minuter på mig här lär jag inte hinna det nu. Det kanske inte heller var avsikten från Lennart Daléus sida att få svar på frågorna. Jag kan svara på en sak. Om obligatorisk miljövarukontroll står det i reservationen "kemiska produkter och varor". Lennart Daléus har uppenbarligen inte läst reservationen. Vad som brukar anses som kemiska produkter och varor tror jag att Lennart Daléus ganska väl känner till. Diskussionen om miljöbalken hoppas jag att vi inte behöver ha här för säkert den tionde gången. Jag försäkrar Lennart Daléus att det kommer att komma en miljöbalk som är betydligt bättre än det urvattnade moderat-centerförslag som lades förra gången och som också visade precis vilket miljöengagemang man egentligen har när det kommer till konkret politisk handling. Ord är en sak, Lennart Daléus, men det är när man skall träda till handling som det visar sig om intresset finns, eller om man nöjer sig med utredningar och "någon annan gång".
Herr talman! Det där är ju bara prat. Det är inget konkret resonemang kring hur Gudrun Lindvall ser på den här rollfördelningen jag talade om. Det är naturligtvis heller inget konkret resonemang om hur Gudrun Lindvall tycker att relationen skall vara till miljöbalken. Det var en konkret sak, herr talman, som Gudrun Lindvall tog upp, och det var att det i reservationen står, säger hon, kemiska produkter och varor. Nu har ju alla i kammaren tillgång till materialet, nämligen s. 24 i vårt betänkande, reservation 3. Fyra rader nedifrån börjar meningen "MVD skall finnas på alla varor och produkter". Det tror jag att alla i hela kammaren kan läsa. Det står ingenting om kemiska varor och produkter. Och även om så hade varit, herr talman, är begreppet kemiska varor ett förhållandevis oklart begrepp. Kemiska produkter, à la bonheure, men kemiska varor, herr talman, det är någonting som inte duger att ha som utgångspunkt för det resonemang man har här i reservationen.
Herr talman! Jag är övertygad om att Miljöpartiet och Centern i många fall kommer att diskutera den praktiska miljöpolitiken, och vi kan väl konstatera att det finns en stor skillnad. Centerpartiets intressesfär när det gäller miljöpolitiken är mycket snäv. Den omspänner PVC och kärnkraft. Sedan kan det handla om vad som passar för jordbruket, men det är en annan fråga. Jag får väl också läsa högt i den här reservationen då: "som anförs i motion Jo687 , miljövarudeklarationer blir obligatoriska för kemiska produkter och varor". Det råder väl ingen tvekan om vad det är, Lennart Daléus. I övrigt skulle jag mycket hellre ha sett en diskussion om vilken miljöpolitik man vill att regeringen skall föra under den här tiden vad gäller specifika ämnen, än att bara diskutera vem som skall göra vad, som om det vore det viktigaste i miljöpolitiken. Det viktigaste, Lennart Daléus, måste ändå vara att se till att de här kemiska ämnena tas upp till diskussion. De är garanterat farliga och bioackumulerande och hör inte hemma i ett kretsloppssamhälle som Lennart Daléus kallar det eller ett långsiktigt och bärkraftigt samhälle som jag kallar det. Jag hade hellre sett att diskussionen om dem hade varit ledande, i stället för diskussionen om var i organisationen respektive beslut skall fattas. Antingen har man ett levande miljöengagemang, och då vill man diskutera sakfrågorna, eller så tycker man att administrationen är intressantare att diskutera.
Herr talman! Det finns inget samband mellan ett levande miljöengagemang och kravet på att alla beslut som rör miljön skall fattas i denna kammare. Något sådant samband finns inte, herr talman. Man kan ha ett levande miljöengagemang - jag tilltror mig själv ett sådant - men ändå tycka att det finns olika samhällsorgan och samhällsaktörer som är bäst skickade att utföra vissa uppgifter. I själva verket kan det vara så att om man tvingar in alla frågor i den här kammaren kan de få en sämre saklig behandling än vad de kan få ute på en myndighet som har den nödvändiga kompetensen. Jag skall inte ägna mer diskussion åt de här reservationerna. De står liksom för sig själva. Det citat Gudrun Lindvall gör av vad motionen innehåller är alldeles riktigt. Vad jag talar om är vad reservationen innehåller, och det är reservationen, herr talman, som vi har att ta ställning till senare i kväll.
Herr talman! Jag tänker kommentera miljövarudeklarationen, som också handlar om var saker och ting skall beslutas om. Jag tycker att just beslut om miljövarudeklarationer är någonting som skall fattas här i kammaren. Det handlar om ramarna och om att försöka förändra det sätt på vilket många företag producerar sina varor. I kammaren har vi fattat många bra beslut om förbud mot produkter och ämnen, och vi kommer att göra det senare i kväll. Vi har behandlat miljöfrågor på ett mycket konstruktivt sätt. Men det viktiga är att det sker någonting ute i samhället. Jag tror att det just är en sak som miljövarudeklarationer som kan få många som sysslar med dessa frågor på ett helt annat sätt än vad vi gör att faktiskt börja fundera på ett annorlunda sätt. Det jag försöker säga är att det är viktigt att vi fattar beslut här, men det viktigaste är att det händer någonting någon annanstans, i en annan del av kedjan. Det är då vi kan förändra. Jag väntar med spänning på Kretsloppsdelegationen. Jag hoppas att det kommer ett förslag om obligatorisk miljövarudeklaration under detta år, men jag tror också att det finns många andra saker som vi behöver diskutera på ett annorlunda sätt. Det har inte bara att göra med miljövarudeklaration. Jag tror att diskussionen om vad som skall fattas beslut om fortfarande är viktig, även om jag anser riksdagens viktigaste uppgift vara att fatta beslut om ramarna.
Herr talman! Jag är beredd att lägga mig platt inför det resonemang som Hanna Zetterberg för. Det är ett alldeles riktigt resonemang. Naturligtvis skall dessa frågor, t.ex. de om miljövarudeklaration, tas in i och bli en viktig del av ett övergripande miljöpolitiskt beslut och därmed riksdagsfrågor. Det är alldeles självklart. Min poäng tidigare i resonemanget var naturligtvis att det är bra att få underlag för ett korrekt och riktigt ställningstagande. Jag tror att Hanna Zetterberg kan hålla med mig om att man i reservationen kan se en del formuleringar som visar att det inte är slut eller färdigtänkt, om jag uttrycker det försiktigt. Kanske har vi ändå nytta av att få in material just från kretsloppsdelegation och från andra utredningar och myndigheter, utan att vi för den skull skall vänta för länge. Får vi in tillräckligt mycket material i form av ett underlag gör det att vi kan fatta ett samlat och klokt beslut i frågorna. Jag tycker att de frågorna hör hit, men jag tycker att vi behöver ett underlag. Jag är för min del beredd att vänta något på ett underlag som ändå resulterar i ett klokt beslut. I övrigt delar jag Hanna Zetterbergs uppfattning i dessa frågor.
Herr talman! Jag är rädd att det ändå går för långsamt. Redan 1994 fanns det i en SOU ett ganska bra förslag till miljövarudeklaration som man skulle ha kunnat börja utveckla då. Jag hoppas att det är det förslaget som Kretsloppsdelegationen tittar på för tillfället, för det är en ganska bra grundläggande förutsättning för miljövarudeklaration.
Herr talman! Vad som kommer från Kretsloppsdelegationen kan jag inte redogöra för nu - varken för det som kommer på fredag eller det vi kommer med i ett slutligt material. Det är, herr talman, egentligen inte min mening att retas med Hanna Zetterberg, men det är faktiskt så att diskussionen kring dessa frågor fördes i ganska god omfattning, vågar jag säga, i samband med ett tidigare miljöbalksförslag. Nu ville några inte diskutera det förslaget i kammaren, utan man ville ha ett nytt. Jag kan böja mig för att det blev på det sättet, men däri har vi ändå en förklaring till att frågorna ännu inte finns på riksdagens bord. Jag är inte den förste som har bidragit till den fördröjningen. Jag hoppas att det till slut kommer bra material som vi kan diskutera även när det gäller dessa deklarationer. Då kanske vi får anledning att göra gemensam sak i ställningstagandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar handlar om 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden - de flesta från Miljöpartiet, som Gudrun Lindvall påpekade. De ligger alla inom ämnesområdet kemikaliekontroll. Jag vill säga något om syftet med kemikaliekontroll till att börja med. Syftet är ju att minska riskerna för skador på människa och miljö, som kan uppstå av kemiska produkter av olika slag. Olika aktörer har olika ansvar. Tillverkare och importörer har huvudansvar för de kemiska produkter som de levererar. De som sedan använder produkterna har ansvar för att hanteringen inte orsakar skador på miljön. Samhället, dvs. tillsynsmyndigheterna, skall se till att företagen gör vad de skall för att minska skadorna och undanröja riskerna. Den lag som reglerar detta arbete är lagen om kemiska produkter, LKP. Det är en utpräglad ramlagstiftning. Riksdagen har stiftat lagen, och riksdagen lägger fast de grundläggande principerna. Sedan har riksdagen delegerat beslutanderätten och föreskriftsrätten när det gäller detaljer till regeringen och till de myndigheter som regeringen bestämmer. Vid flera tillfällen har vi diskuterat kemikaliekontrollens inriktning, bl.a. i samband med kretsloppspropositionen.

Vi tog också ställning för att det är viktigt att ge stöd och kunskapsöverföring till kommuner och till små företag, t.ex. Motionerna kan indelas i två grupper: dels motioner som behandlar övergripande frågor som lagstiftning, mål och riktlinjer, dels motioner som tar upp mer specificerade produkter och som kräver förbud eller restriktioner. Under den första delen av betänkandet, som berör lagstiftning, finns det tre reservationer. Jag yrkar avslag på de reservationerna med motiveringen att de i stort är tillgodosedda. Jag vill tillägga att kemikaliekontrollen även berörs av miljöbalksutredningen och att det blir möjligt att återkomma till denna fråga. Till Hanna Zetterberg vill jag säga att jag tror att miljövarudeklarationer är ett bra instrument, men att det är bra om vi vet litet mer om vad det innebär och vilka konsekvenser det får innan vi fattar beslut. Jag har också förmånen att få sitta i Kretsloppsdelegationen och diskutera frågan. Jag tror att det är ett bra medel att använda i miljöarbetet. Nu, herr talman, vill jag gå över till den andra delen av betänkandet, där de motioner behandlas som innehåller speciella yrkanden runt en rad kemiska produkter och varor. Det finns specifika krav på förbud utan undantag och vid en viss tidpunkt. Det finns förslag om att befintliga dispensmöjligheter inte skall tillämpas osv. Jag vill först poängtera att jag liksom utskottet - för övrigt i full enighet, vilket Lennart Daléus också tog upp - tycker att det är oerhört angeläget att man vidtar åtgärder mot alla de produkter som aktualiseras i motionerna. Det är inte så att vi inte tycker att det skall till åtgärder mot de produkterna. Utskottet har för att öka sina kunskaper inom detta område genomfört en utfrågning av Kemikalieinspektionen. Det visade sig, inte oväntat, att Kemikalieinspektionen har samtliga nämnda ämnen och produkter under uppsikt. Eftersom riksdagen genom lagen om kemiska produkter har givit regering och kemikalieinspektion befogenhet att ingripa med förbud och andra restriktioner har utskottet inte funnit det nödvändigt att göra några särskilda uttalanden. Vi måste kunna lita på våra myndigheter och på att de vidtar rätt åtgärder utifrån våra direktiv. Som jag sade tidigare har vi diskuterat riktlinjer långtgående vid många tillfällen här i riksdagen. Egentligen skulle man kunna se det som en praktisk arbetsfördelning, tycker jag. Riksdagen kan inte peta i alla detaljer. Jag vill hävda det, även om Gudrun Lindvall säger emot. Det finns stora risker för att en sådan politisk detaljstyrning kan leda till låsningar och bristande flexibilitet som minskar effektiviteten vid myndigheterna i deras arbete med att begränsa användningen av farliga ämnen och kemikalier. Det är väldigt svårt att väga olika ämnen och deras farlighet mot varandra och veta vad som är viktigast att sätta in krafttag emot. När jag lyssnar på Gudrun Lindvall finner jag att vi väldigt mycket är överens när det gäller kemikaliesamhällets nackdelar. Vi måste införa begränsningar och försöka minska användningen av alla farliga produkter så fort som möjligt. Vad som skiljer oss åt är väl vårt sätt att förhålla oss till hur det här skall ske. Gudrun Lindvall och Miljöpartiet skiljer sig åtminstone från oss socialdemokrater, men kanske också från andra partier. Vi har nämligen en tilltro till myndigheters och departements goda uppsåt och vilja. Det är inte bara riksdagsledamöterna som vill förbjuda och ta bort farliga ämnen. Ibland kan man faktiskt tro att Gudrun Lindvall tycker att kunskaper om miljön och miljövetande bara finns i Miljöpartiet. Jag ställer inte upp på den bedömningen. I jordbruksutskottet finns det ju väldigt mycket av samlade kunskaper. Därför blir jag litet ledsen när Gudrun Lindvall beskriver våra diskussioner som torftiga. Riksdagen, regeringen och Kemikalieinspektionen skall arbeta med högsta möjliga ambitionsnivå på de nivåer där vi finns. Regeringen och Kemikalieinspektionen skall jobba inom de ramar som riksdagen beslutar. Det är hela utskottets mening. Beträffande det resonemanget finns det heller inga reservationer i det här betänkandet, som Lennart Daléus tidigare påpekade. Därför är jag överraskad över att det finns så många reservationer om specifika ämnen. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet. Avslagsyrkandena beror framför allt på att jag tycker att det inte är riksdagens uppgift att fatta sådana beslut.
Herr talman! Det måste naturligtvis kunna finnas tillfällen när man som politiker anser att det när det gäller de andra myndigheterna, som självfallet också skall hantera dessa frågor, går litet långsamt och när man menar att det finns anledning att kanske skynda på processen. Man känner att det är en sak som ligger partiet varmt om hjärtat. Då måste det finnas möjligheter för ett politiskt parti att även agera på de områdena, för annars har delegationerna inneburit att vi politiker har sett till att vi inte har en möjlighet att påverka verkligheten och det var väl inte riktigt meningen. Jag har tittat litet grand på de miljömotioner som Miljöpartiet lade fram under tiden 1988-1991 och kan konstatera att många av dem - som då blev avslagna, eftersom de också ansågs vara alltför detaljerade - så småningom har förverkligats. Man får väl se detta på det viset att vi som parti i dag får vara ett parti som trycker på och som visar på det som vi tycker är viktigt. Sedan får vi hoppas att andra partier också trycker på och kanske ser till att saker sker litet fortare än som i dag är fallet. Jag är också säker på att vi är övertygade om att just de ämnen som här tagits upp är de ämnen som bör försvinna. Det enda som vi alltså kan glädja oss åt är att vi är överens om problemen, men det vore naturligtvis mycket intressantare om vi också fick lösningar på problemen. Det är först då som vi kan säga att miljön påverkas. När det gäller diskussionerna i utskottet är Åsa Stenberg lika medveten som jag om att det numera är en ganska teknisk hantering av ärendena i utskottet. Vi anger var vi inte tycker lika, men någon diskussion förekommer nästan inte. Diskussionen har ju krympt allteftersom. Jag förmodar att det har att göra med att det är så man vill ha det. Detta beklagar jag, därför att jag anser att vi bör ha en levande diskussion i utskottet. Om vi är ense om att öka diskussionen, Åsa Stenberg, ställer jag upp på det.
Herr talman! Det gläder mig att Gudrun Lindvalls aggressiva attityd något dämpades. Jag tror att man får hitta olika arbetsformer i utskottet. Detta är i mångt och mycket en arbetsmiljöfråga. Om vi i jordbruksutskottet hade genomgripande diskussioner i alla ämnen skulle det ta väldigt lång tid. Jag tror därför att det är bättre att vi på andra sätt aktivt jobbar för miljön. Däremot kan vi ha vissa frågor som skall tas upp. Vi har också vid flera tillfällen haft hearingar med inbjudna, och då blir det ju möjligt att föra en mera aktiv diskussion.
Herr talman! Diskussionen om detaljer/mål blir litet konstig i skenet av den undersökning som Naturvårdsverket har gjort. Där visar man på att vi inte fattar de politiska beslut som behöver fattas för att vi skall nå de mål som vi har satt upp. Vi ger alltså inte de signaler som gör att vi når de mål som vi har satt upp. Även om vi har målsättningar i miljöpolitiken gäller det först att de detaljer verkligen tas som det behöver fattas beslut om för att vi skall nå målen, dvs. miljöpolitiken måste vara en kombination av att mål sätts upp och av att man ser till att de steg tas som behövs för att vi skall nå målen. Om vi kan hitta ett sätt att få den ekvationen att gå ihop, Åsa Stenberg, skulle jag vara tacksam. I dag känns det som att vi politiker kan sätta upp målen, men sedan säger vi att vi inte har de verktyg som behövs för att se till att målen realiseras. Jag anser dock inte att det är så, utan jag anser att vi faktiskt har möjligheter att påverka så att även de beslut behöver tas som gör att vi realiserar målen. Att, som nu är fallet, börja ändra på målen därför att vi inte har nått dem, är inte en speciellt framåtsyftande miljöpolitik, Åsa Stenberg!
Herr talman! Jag tror inte att jag har sagt att vi skall ändra på målen. Vi har nog fortfarande mycket att lära när det gäller att hitta framkomliga vägar. För att ge ett exempel på att vi har misslyckats med ett mål men vidtagit åtgärder kan jag peka på frågan om nickel-kadmium-batterier. Målet är ju att dessa skall försvinna från samhället, och branschen har åtagit sig att frivilligt se till att vi får bort nickelkadmium-batterierna. Men detta lyckades inte på långa vägar. Man kom nämligen bara en bit på vägen. Då man såg detta tillsattes en ny utredning av departementet. Den kommer att lägga fram sitt förslag på tisdag nästa vecka. Jag tycker att det är ett vettigt arbetssätt.

Herr talman! I dag står svensk bilindustri stilla. Samtidigt rapporterar Dagens eko att permitteringarna i januari var lika stora som under hela förra året. "Svarta utsikter på arbetsmarknaden", skriver Finanstidningen. AMS säger att risken är stor för att förra höstens arbetslöshetsprognoser var för optimistiska. Den egentliga långtidsarbetslösheten har aldrig varit mer omfattande än i dag. Företagsetableringarna viker, varslen ökar. Detta är bakgrunden till att Moderaterna har begärt denna särskilda riksdagsdebatt, för att alla goda krafter skall kunna ge sitt bidrag till ett Sverige där varje människas erfarenheter tas till vara och uppskattas. Uppgiften är stor, men den är inte och får inte vara omöjlig. Det viktigaste är att inse att det inte är någon regering eller någon riksdag som kan "skapa" de nya jobben, som det ibland har brukat heta. De nya jobben skapas av dem som driver och finansierar företag och av alla företagens många medarbetare. Den politiska uppgiften - stor nog! - är att bidra till att ge företagen möjligheter att bli fler och att engagera fler. Hur detta kan ske är denna debatts huvudfråga. Den högkonjunktur som nu allt snabbare klingar av blev en förlorad tid. Dålig politik försatte möjligheten att utveckla Sverige och att pressa tillbaka arbetslösheten på allvar. Den arbetslöshet som de vanliga siffrorna talar om är dessutom bara en del av den totala arbetslöshet som Sverige i dag dignar under. De verkligt arbetslösa är inte bara den halva miljon som enligt statistiken saknar jobb och de ytterligare 200 000 som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den verkliga arbetslösheten inbegriper alla de människor som är arbetsföra men som av ett eller annat skäl inte arbetar, drygt 20 % snarare än de 8 % som regeringen väljer att föra debatten utifrån. Att en grupp lika stor som Stockholms befolkning är arbetslös utgör det största ekonomiska och sociala problem Sverige i dag har. Moderaterna presenterar sin politik för en reformering och modernisering av arbetsmarknaden. Det är en politik som tar sin utgångspunkt i det enskilda initiativet och i människors vilja till arbete, i övertygelsen om att det är innovationer, fantasi och entreprenörskap som är de enda långsiktiga källorna till välstånd och arbete. Det är en politik som säger att människor och företag skall göra mer och politiker mindre. Hög arbetslöshet är inget givet tillstånd för Sverige. Hög arbetslöshet är ett tecken på att politiken inte ger enskilda och företag möjlighet att bli större, mer konkurrenskraftiga och användbara, på att Sverige ställt sig vid sidan av den välståndsskapande förnyelse som allt fler länder ser som den stora möjligheten till en god framtid.

Herr talman! Jag vill till att börja med tacka för att vi i dag får möjligheten att tala om arbetslösheten. Vi har alla i den här kammaren ett stort ansvar, ett ansvar för att göra allt det vi förmår för att förhindra att människor slås ut som följd av arbetslöshet. Jag har själv i hela mitt liv levt nära arbetslösheten. Runt om mig finns människor som aldrig har upplevt en högkonjunktur. De har bara sett den beskrivas i tidningar och på TV. I början av 90-talet blev massarbetslösheten en verklighet för hela Sverige. Arbetslösheten drar ned många människor i hopplöshet och passivitet. Den sliter sönder sammanhållning och solidaritet. Arbetslösheten klyver Sverige. Herr talman! Vi tog över ansvaret för Sverige för 16 månader sedan. Efter att vi på fyra år hade förlorat 592 000 jobb och för första gången i den svenska historien upplevt tre år av negativ tillväxt har Sverige nu börjat den svåra och långa vägen tillbaka. När vi tillträdde hade vi två uppgifter framför oss: att sanera statsfinanserna och att pressa ned arbetslösheten. Sedan vi började detta arbete har statens finanser också påtagligt förbättrats. Budgetunderskottet har gått ned från 185 miljarder till 90 miljarder. Det är en halvering. Inom två år är statens budget i balans. Räntorna har gått ned med 3 1⁄2 procentenheter sedan valdagen. Det är en nedgång med nära 30 %. Den ekonomiska tillväxten i Sverige var i fjol bland de absolut starkaste i Europa. Vår samlade produktion av varor och tjänster ökade med nästan Vi kan konstatera att på sådana områden som mat och bostad, som är så viktiga för hushållen, sänks nu kostnaderna. Till det kommer räntesänkningen. Ett villalån om en halv miljon har blivit 1 000 kr billigare per månad genom räntesänkningen sedan valdagen. Men jag vill också säga att det som vi har föreslagit och riksdagen har beslutat om inte bara är riksdagens förtjänst utan framför allt är svenska folkets förtjänst. Det är ett stort lass som det svenska folket har tagit på sig. Statens budgetsanering märks i familjernas ekonomi, i hushållens plånböcker. Skattehöjningar och besparingar smärtar, men de leder också till resultat. Svenska folket är nu i full färd med att se till att vårt land återigen kan göra rätt för sig. Men kvar finns det andra uppdraget - att pressa tillbaks arbetslösheten, vår tids största orättvisa. Även om vi under förra året hade en mycket kraftig ökning av antalet nya jobb, har arbetslösheten inte minskat mer än marginellt. Det betyder att vi nu måste spänna bågen ännu hårdare. Det är vår tids största utmaning. Ännu har inget land klarat att knäcka massarbetslösheten, men Sverige kan, och Sverige skall. Socialdemokratisk politik handlar just om att förklara krig mot arbetslösheten. Jag vill gärna presentera detta för kammaren. För det första: Vi måste få kontroll över de offentliga finanserna. Där är vi nu på god väg. För det andra: Vi skall genomföra en utbildningsrevolution. Hälften av alla unga skall få möjlighet att gå vidare till högskola. Alla - oavsett ålder - skall få möjlighet till gymnasiekompetens, och ett livslångt lärande skall bli en del av hela arbetslivet. Sammantaget handlar det om att ungefär 100 000 människor på det sättet skall erbjudas plats i det nya utbildningsväsendet. För det tredje: Näringslivet skall byggas ut. Lägre ränta är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka sysselsättningen. Men det handlar också om tillgång till riskkapital, och det handlar om att öka konkurrensen för att nå lägre priser och bättre köpkraft. För det fjärde: Arbetsmarknadspolitiken skall vässas för att främja tillväxten. Det handlar om att gå från detaljstyrning till målstyrning, från central styrning till lokal styrning, från passivitet till aktivitet. För det femte: Vi skall ta till vara tillväxtmöjligheten i den gröna sektorn. Det handlar om energiomställningen, om teknik för rening och återvinning, om att Östersjöområdet kan bli vår nya stora hemmamarknad. Genom satsning på en ny och modern infrastruktur ökar vi vårt lands möjligheter till uthållig och långsiktig tillväxt. För det sjätte: Vi skall utnyttja den kraft som finns i hela Sverige. Varje region bär på möjligheter till tillväxt. Därför skall vi hålla samman Sverige. För det sjunde: Vi skall nyttja de möjligheter som det europeiska samarbetet ger. Det handlar om att samla Europas länder i en gemensam och aktiv kamp mot arbetslösheten. Varje land skall förplikta sig att bekämpa arbetslösheten. Detta är vår politik. Den är tydlig och konkret, och den skall genomföras. Herr talman! Arbetslösheten är allvarligast för ungdomarna. Det måste därför vara en helt avgörande uppgift för politiken på alla nivåer att med alla medel bekämpa ungdomsarbetslösheten. Alla i Sverige måste nu ta sitt ansvar och låta Sveriges ungdomar få arbete, utbildning eller praktik inom 100 dagar. Allt annat vore ett svek mot den unga generationen. Den resa vi nu har påbörjat blir ingen enkel seglats. Det blir många stormar att reda ut och många grynnor och skär att navigera runt. Men för oss måste målet vara helt klart: Arbetslösheten skall halveras innan sekelskiftet. För att klara det krävs samling. Därför vill jag räcka ut en hand till alla i det svenska samhället. Regeringen är beredd att noga pröva varje förslag till lösning av massarbetslöshetens problem. Den senaste veckan skrev några av ledarna i industriförbunden inom LO en artikel i en av våra tidningar, där de pekade på hur vi tillsammans kan lösa arbetslöshetens problem. Jag uppskattar det initiativet. Jag vill lova att regeringen är beredd att bidra med sin del i ett kontrakt för att utveckla Sverige. Herr talman! Jag har använt den här inledningen för att redovisa vad vi socialdemokrater vill göra för att halvera arbetslösheten. Jag hoppas att också de andra partierna skall redovisa sina konkreta åtgärder. Särskilt viktigt är det att Moderaterna och Per Unckel ger tydliga besked om inriktningen av sin politik. Moderaternas recept tycks vara det gamla vanliga högerbudskapet: Låt marknaden styra. Dessutom kräver de - som vanligt kanske man skall säga - att skattetrycket skall sänkas, den här gången till 40 % av BNP. Det betyder ytterligare nedskärningar i välfärdssystemet med sammantaget 280 miljarder kronor. Därför vill jag ha svar av Per Unckel. För det första: Var finner Per Unckel exemplen på att kraftigt ökade klyftor i samhället ger fler jobb och lägre arbetslöshet? För det andra: Vilka skall offras när välfärdssystemet raseras?

Herr talman! Låt mig först svara på Anders Sundströms fråga om var man kan hämta föredömen. Om Anders Sundström åker till det Nya Zeeland där hans egna socialdemokratiska vänner påbörjade en revolution av det nyzeeländska samhället för att återskapa dynamiken och pressa ned arbetslösheten behöver han inte fråga Moderaterna om råd. Det går bra med hans egna partivänner. Låt mig också, herr talman, stanna vid det som har inträffat, vad gäller det som skapar de nya jobben, sedan Socialdemokraterna tillträdde. Sedan förra hösten har skatten på arbete och företagande i Sverige ökat med mer än 40 miljarder kronor. Anders Sundström berömmer sig av att regeringen därmed har tagit det stora ansvar som var nödvändigt för att sanera statsfinanserna. Låt mig säga, herr talman, att en barnunge kan sanera statsfinanser om han höjer skatter. Det krävs däremot något större statskonst, Anders Sundström, för att sanera statsfinanser genom hushållning och sparande. Men det är bara därigenom som de nya jobben kan återskapas. Sedan regeringsskiftet har regeringen också återreglerat det lilla av arbetsrättsreformer som den förra regeringen hann genomföra. Men inte ens det fann nåd hos LO. Man kunde uppenbarligen inte tolerera en sådan insats för att åtminstone ta de första steg mot en dynamik och en förnyelse på arbetsmarknaden som en hel värld i dag genomför. Sedan regeringsskiftet har de utbildningsinvesteringar som är av så central betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft nedrustats i snabbare tempo än vad någon annan regering, inklusive tidigare socialdemokratiska, förmått att göra. Nu tar regeringen ny fart, säger Anders Sundström. Man börjar den farten genom att tricksa med statistiken om arbetslösheten. Till sekelskiftet skall arbetslösheten halveras, säger Anders Sundström. Notera att den arbetslöshet som han skall halvera är den öppna arbetslösheten, som är mindre än hälften av den arbetslöshet som Sverige i dag drabbas av! Den arbetslösheten skall han halvera genom att tricksa med konton och överföra en del av dessa arbetslösa till den del av arbetslösheten som han över huvud taget inte tar med i sina kalkyler. Herr talman! En barnunge kan klara det jobbet också. Det krävs litet mer för att få fart på Sverige. Jag vill ställa en motfråga till Anders Sundström. Den lyder i all korthet så här: Hur tror Anders Sundström och regeringen att företag, som skall stå för lejonparten av tillväxten av jobben i landet - såvitt jag förstår är vi överens om det - skall bli intresserade av att anställa flera om kostnaderna för detta genom ytterligare skattehöjningar görs ännu högre? Har regeringen så totalt tappat kontakten med det vanliga livet utanför Rosenbad att man inte förstår vad det är som gör landets företagare mer eller mindre benägna att anställa? Samtidigt som regeringen säger sig vilja halvera arbetslösheten levererar man nämligen nästa paket av skattehöjningar som med kirurgisk noggrannhet slår mot de företag som man samtidigt säger skall ge Sverige nytt välstånd. Anders Sundström kan säkert skriva högtidliga program. Men han är usel på att främja de nya jobben. Vi moderater har, som jag antydde i min inledning, skisserat ett program som kan ge arbeten som ger verklig kraft åt Sverige. För det första: Byt dagordning för Sverige. Överge diskussionerna kring ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen eller i arbetslöshetsförsäkringen och övergå till en dagordning som sätter utvecklingskraft, nydaning och modernisering högst. Om den socialdemokratiska partikongressen kunde samlas kring någonting sådant skulle den åtminstone göra någon nytta för Sverige och inte bara för sammanhållningen inom partiet. För det andra: Sänk skatten på arbete och företagande. Ta bort dubbelbeskattningen på ägandet. Sänk omedelbart arbetsgivaravgiften med en och en halv procentenhet. För varje procentenhet som vi sänker arbetsgivaravgiften med har vi 20 000 nya, riktiga, konkurrenskraftiga arbeten. Fortsätt sänkningen av arbetsgivaravgiften i den takt som är nödvändig för att säkerställa att de arbeten som Sverige behöver verkligen kommer till stånd. För det tredje, herr talman: Genomför särskilda åtgärder riktade gentemot den tjänstesektor som i vårt land behöver expandera, inte minst för att hjälpa gamla och ensamma, som i dag inte kan få den hjälp de behöver därför att tjänster inte kan köpas för beskattade pengar. Genomför ett avdrag på 50 % på sådana tjänster! Det öppnar omedelbart en arbetsmarknad inte minst för de unga som i dag med stor noggrannhet trycks bort från sitt första fotfäste på arbetsmarknaden. För det fjärde. Genomför en riktig utbildningssatsning och kom inte bara med propagandafraser om nya utbildningsplatser, från vilka man dessutom för säkerhets skull skall räkna de utbildningsplatser regeringen samtidigt drar in! Fatta principbeslut om införande av ett personligt utbildningskonto för varje svensk, att använda för den personliga förkovran vi kommer att behöva i arbetslivet nu och framöver! Detta är, Anders Sundström, ett program för skattesänkningar och högre kompetens. Lägg till detta också en avreglering av arbetsmarknaden genom att göra arbetsrätten enklare, inte minst för de mindre företagen! Säkerställ att provanställningar kan göras enklare så att företag vågar ta i anspråk den arbetskraft de såväl behöver! Detta är vårt program för att få fart på Sverige. Till skillnad från Anders Sundströms ger det riktiga, varaktiga och konkurrenskraftiga arbeten.

Herr talman! Vi löper nu en uppenbar risk att även i vårt land cementera fast arbetslösheten på en nivå kring tioprocentsstrecket. Detta får inte ske. Arbetslöshet i allmänhet och massarbetslöshet i synnerhet är förödande och ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. En första förutsättning för att skapa nya jobb är att vi har ordning och balans i samhällsekonomin. Sedan Centern förra våren inledde ett samarbete med regeringen för att sanera statens finanser har utvecklingen på väldigt många områden gått åt rätt håll. Budgetunderskottet minskar, statens upplåningsbehov minskar, exportindustrin har fulla orderböcker, kronan stärks, inflationen är låg, matmomsen har sänkts och, viktigast av allt, räntan är på väg ner. Sedan samarbetet inleddes har räntan sjunkit med drygt tre procentenheter. De två sänkningar av styrräntan som Riksbanken nyligen genomfört har möjliggjorts genom den ekonomiska saneringspolitik som Centern och Socialdemokraterna har genomfört under de senaste tre kvartalen. Sveriges ekonomi har under en mycket lång tid befunnit sig i ett gungfly. Vi har nu tagit ett par rejäla steg åt rätt håll, men ännu återstår mycket tufft arbete innan vi har fast mark under fötterna. Men trots denna positiva utveckling minskar inte arbetslösheten. Trots högkonjunkturen ligger arbetslösheten över 10 %. När konjunkturnedgången kommer, och en del påstår att den redan är här, skall den konjunkturberoende tillkommande arbetslösheten läggas ovanpå denna redan mycket höga siffra. Det blir katastrofalt höga siffror. Denna situation måste undvikas, och den är möjlig att undvika, men då måste ett antal åtgärder vidtas mycket snabbt. Den stora tillväxtpotentialen för nya jobb finns hos de små och medelstora företagen, inom tjänstesektorn och inom den s.k. gröna sektorn. Genom tillväxtpropositionen i höstas skapade vi bättre förutsättningar för småföretagen och för nyföretagandet. Framförallt underlättades möjligheterna att nyetablera genom införande av riskkapitalavdrag och återinförd kvittningsrätt. Men nu måste tillväxten stimuleras ytterligare. Genom skatteväxling kan vi sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter för de minsta företagen. Detta kan vi finansiera med höjda avgifter på miljöförstöring och förbrukning av ändliga naturresurser. En sådan skatteväxling är till gagn både för att skapa nya jobb och för att skapa en bättre miljö. Den s.k. gröna sektorn är den snabbast växande sektorn i världen. Det handlar om kretsloppsarbete, återvinning och återanvändning, miljöteknik, ekologisk byggteknik, utveckling av bioråvaror för industrioch energiproduktion, ekoturism osv. I dessa tillväxtbranscher är Sverige dess värre på väg att hamna på efterkälken. Enligt OECD kommer Sverige bara att öka sin produktion för miljömarknaden med hälften av OECD-genomsnittet. Detta är självfallet oacceptabelt. Vi måste se till att Sverige blir världsledande i stället för att bli akterseglat. Omställningen av energipolitiken för att avveckla kärnkraften innebär också stora möjligheter. Genom ett kraftfullt program för att ersätta kärnkraft och fossila bränslen med hushållningsåtgärder och förnybara energikällor, framför allt biobränslen, kan Sverige få en framskjuten position inom modern energiteknik. Det är därför viktigt att man inte låter åldrande kärnkraftverk blockera framväxten av ny energiteknik samtidigt som mängderna högaktivt kärnkraftsavfall växer och riskerna för olyckor ökar. Byggsektorn måste komma igång. Den kan fungera som en startmotor för att skapa tillväxt och nya jobb. Genom de räntesänkningar som möjliggjorts har vi skapat rejält bättre förutsättningar för att få fart på byggandet. Men det räcker inte. Nästa steg måste nu bli att sänka byggmomsen. Det kommer att fungera som en kraftig vitamininjektion för tillväxten och jobben. De regionala obalanserna ökar. En arbetslöshet på 10 % i riksgenomsnitt innebär att vissa regioner i vårt land ligger väsentligt högre, uppemot 20 %. En utgångspunkt måste vara att tillväxten skall komma hela landet till del. Eller annorlunda uttryckt: Vi har inte råd att avstå från den tillväxtkraft som finns i hela vårt land, och inte minst på landsbygden. Ett av de strategiska områdena för att Sverige långsiktigt skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen är utbildning och kompetens. Kunskap som produktionsfaktor får en allt större betydelse. En stor utmaning när det gäller att långsiktigt hävda full sysselsättning ligger i att genomföra ett nationellt kunskapslyft - ett kunskapslyft som inte bara skapar lösningar för ett fåtal medborgare i vissa regioner, utan ser till att hela befolkningen i hela landet kommer med i kunskapssamhället. Vi måste vidare undanröja olika tillväxthämmande faktorer. Jag tänker då framför allt på arbetsrätten som är både otidsenlig och svårhanterlig för i första hand de mindre företagen. Arbetsrätten måste reformeras snabbt så att den underlättar, i stället för att försvårar, för människor att få jobb. Herr talman! Läget är bekymmersamt, men inte hopplöst. Med en fortsatt budgetsanering, fortsatt satsning på småföretag och nyföretagande, skatteväxling, utveckling av den gröna sektorn, avveckling av kärnkraften, sänkt byggmoms, kompetensutveckling och en reformerad arbetsrätt kan vi återigen få målet om full sysselsättning i sikte.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden är nu så allvarligt att vi måste genomföra helt nya grepp. Sundströmlinjen duger inte. Det finns en miljon goda argument för att byta kurs. En miljon människor är anmälda som arbetssökande på arbetsförmedlingarna i vårt land. Att Sundströmlinjen inte duger borde ju om inte annat framgå av att de löften som Anders Sundström framför här i talarstolen redan skulle vara infriade. Halveringen av arbetslösheten skulle ju redan vara genomförd. Det hade vi fått löfte om. Det är också magstarkt att upprepa löftet om hundradagarsregeln till ungdomarna. Den skulle ju också vara genomförd, men verkligheten ute i Sveriges kommuner är att tusentals och åter tusentals ungdomar har fått erfara att hundradagarsregeln inte gäller. Att man måste byta kurs och att Sundströmlinjen inte håller framgår också av det faktum att Socialdemokraterna traditionellt har varit dåliga eller usla på att åstadkomma det som nu måste åstadkommas, nämligen fler jobb i den privata sektorn. Jag är född i november 1949. Om man tittar på hur många privatanställda det fanns då och hur många privatanställda det finns nu i februari 1996, när jag är 46 år, skall man finna att under hela min livstid har antalet privatanställda inte ökat någonting trots att arbetskraften ökat mycket kraftigt under dessa 46 år. Under dessa 46 år har Socialdemokraterna suttit vid makten i 37 år, och de har uppenbarligen ett huvudansvar för att läget är som det är. Folkpartiet föreslår att arbetsgivaravgiften sänks kraftigt. Det får finansieras med höjd matmoms och med minskat företagsstöd, vilket företagarna också föreslog nyligen. Det är inte mat det är brist på i Sverige - det är arbete. Varför är det så lätt att få fram subventioner till olönsamma företag, när det är så svårt att få fram en bra politik som skapar ett rimligt klimat för de lönsamma företagen? Vi måste göra det lättare för de arbetsgivare som funderar på att anställa fler. Arbetsgivaravgifter är en nyckelfaktor här, men det behövs fler insatser. Arbetsrätten måste avregleras. Ta snabbt tillbaka de där olyckliga återställarna ni genomförde under hösten 1994! Läget talar för att vi borde göra mer i stället för mindre än den borgerliga regeringen gjorde. Räntan måste ned. Som vi har hört här har den visserligen sjunkit, men den ligger fortfarande bland de högsta i Europa. Det gäller alltså att hålla i statsfinanserna, och därför var den s.k. Perssonplanen mycket olycklig. Jag tror inte att det som gällde ersättningsnivåerna var så farligt - där talades det ju ändå om en tydlig finansiering. Men alla de andra miljardutgifterna i offentlig konsumtionsökning som det inte sades någonting om finansieringen av undergräver förtroendet. När Anders Sundström för några år sedan utsågs till Socialdemokraternas näringspolitiske talesman saknades inte farhågor. Han kommer från en del av Sverige där näringslivet domineras av statliga storföretag. Han hade mest erfarenhet av företagande i kommunala företag, där det alltid fanns tillgång till skattepengar i en aldrig sinande ström om det behövdes riskkapital. Den omställning som nu behövs i näringspolitiken handlar inte så mycket om statliga storföretag som om privata småföretag. Visst är basindustrin viktig, men framför allt gäller det nu de små tjänsteföretagen. Det handlar om informationsteknik, om kunskapslyft och om en växande servicesektor. Man kan befara att Anders Sundström inte har särskilt stora egna erfarenheter av detta. Sedan han fick ett ansvar i regeringsställning har mycket misskötts i skapandet av villkor för det ny och småföretagande som är det enda sättet att klara denna situation på. Jag är litet förvånad över att Elving Andersson säger det han gör. Centern har nämligen medverkat till ett par av de värsta inslagen under senare tid. För det första gäller det omläggningen av momsinbetalningen som många företagare uppfattar som ett mycket svårt slag. Momsen måste ofta betalas in redan innan man fått den av sina egna kunder. För det andra gäller det arbetsrätten. Varför har Centern stillatigande accepterat att Börje Hörnlunds arbetsrättsutredning har avsatts och ersatts av ett egendomligt korporativistiskt förfarande? Om vi skall lösa denna situation behövs en helt ny kurs: sänkningar av arbetsgivaravgiften, reformering av arbetsrätten och sänkt ränta. Vi behöver en modern inriktning av näringspolitiken och en annan kurs än den som Anders Sundström personifierar.

Herr talman! Alla ni som har bänkat er framför TV:n, åhörare på läktaren och kammarens ledamöter! Situationen på arbetsmarknaden är dyster. Varslen i början av 1996 har fördubblats. Antalet lediga platser ökar inte i den takt som skulle behövas för att få fler människor i arbete. Sveriges nordligaste jobb och Naimaikas enda arbetstillfälle försvinner när SMHI drar in den sista väderobservationsplatsen. Posten rationaliserar och säger upp postkassörskor när små postkontor läggs ned och post i butik införs. Det drabbar främst lågt betalda kvinnor. Rationalisering, datorisering och införandet av robotar i industrin har gjort att många arbetstillfällen har försvunnit och inte kommer igen. BNP har ökat, vilket främst beror på exportindustrin. Men trots detta faktum ökar inte sysselsättningen. Vi i Miljöpartiet vill visa på gröna lösningar. Arbetsmarknadsminister Anders Sundström utlovar en halverad arbetslöshet. För att nå målet med halverad arbetslöshet måste det till en ordentlig tillväxt, sägs det. Hur skall Sverige kunna få denna otroliga tillväxt? Vår del av världen har ju under decennier haft en kraftig tillväxt, där miljön har fått ta stryk. Vi fick uppleva hur tillväxten mattades av och hur tillväxtkurvan planades ut och stagnerade. Vi ligger nu på platån, därför att vi har nått en viss levnadsnivå. Vi kan kanske inte tillväxa mer. Nu kommer ju med stor hastighet de länder, främst i Asien, som vi har kallat u-länder, och vill ha samma levnadsstandard som vi. De flesta i dessa länder strävar efter att ha allt det som vi har införskaffat oss. Kylskåp och andra elektriska artiklar och främst en bil skall finnas med. Dessa länder tillväxer så snabbt att varken människor eller omgivning hänger med, och en enorm miljöförstöring står för dörren. Och varför skall inte alla människor kunna få det bättre? Men kommer jorden att orka med, och hur skall vi här uppe i de s.k. i-länderna då kunna tillväxa så mycket mer i nuvarande termer? Herr talman! Miljöpartiet vill införa en skatteväxling med höjd skatt på energi och ändliga resurser, vilket i stället skall medföra sänkt skatt på arbete, dvs. sänkta arbetsgivaravgifter. Detta är ett sedan länge framställt krav från Miljöpartiets sida. Sedan 70-talet har arbetsgivaravgifterna ökat mångfalt i förhållande till energipriserna. För att få det miljöriktiga och uthålliga samhälle som vi eftersträvar vill vi att skatteväxling skall ske på lång sikt så att näringslivet får långsiktiga spelregler för att kunna investera i rätt tid och med lönsamhet ändra sin produktion i en sådan miljömässig riktning. En skatteväxling, som sker på det sätt Miljöpartiet vill, beräknas generera 300 000 nya jobb. En generellt sänkt arbetsgivaravgift medför att det blir ekonomiskt lönsamt för företag att anställa fler människor. En miljöteknisk utveckling är ett av de områden där Sverige bör ligga i förgrunden för att hänga med i utvecklingen. Miljöteknik utpekas av World Watch Institute som en stor nisch med framtidens jobb. Dessa s.k. gröna jobb kan bli en del av en grön tillväxt på naturens villkor och göra Sverige till ett föregångarland och skapare av fler arbeten. Herr talman! Satsningar på förnyelsebar energi ger jobb. Skulle en investering i större skala på vindkraft komma till stånd kan ca 10 000 årsarbeten skapas. Sverige passar utmärkt för vindkraft. Ökat antal solceller och solfångare beräknar ge 3 000 årsarbeten, och energieffektivisering ger 1 500 arbeten per inbesparad terrawattimme. En större satsning på bioenergi medför också det ett stort antal jobb, i storleksordningen 10 000. Herr talman! Ett annat sätt att skapa fler arbetstillfällen är att genomföra en arbetstidsförkortning. Man delar på jobben, och fler människor kan få arbete. Anders Sundström och säga att Miljöpartiet är öppet för ett större försök med arbetstidsförkortning under ett eller två år. Sverige har en av de längsta arbetstiderna i Europa. Vårt nära grannland Danmark har en veckoarbetstid på 37 timmar sedan 1990. Danmark är jämförbart med Sverige vad gäller andelen sysselsatta i industrin och förvärvsfrekvensen för kvinnor och män. Metallfacket i Tyskland har genomdrivit 35 timmars arbetsvecka. Det har visat sig under en tioårsperiod att arbetstillfällena har blivit fler, att produktionen har ökat och att sjukskrivningarna har minskat. Värdefull fritid medför att människor blir friskare, vilket är en samhällsekonomisk vinst. Herr talman! Vi i Miljöpartiet väckte under allmänna motionstiden för ett år sedan en motion om arbetsbyte. Arbetsbyte innebär att en person som har arbetat under ett visst antal år skall kunna ta tjänstledigt under ett år för att studera eller bara för att kunna ta hand om sina barn eller något annat som den tjänstledige vill utnyttja tiden för. Den lediga platsen skall tillsättas av en arbetslös. Detta krav fanns inte i Danmark när den här åtgärden infördes där. I Finland genomförs nu ett liknande försök under två år. I jakten på lediga arbeten är detta värt en del. I Danmark tillsattes ca 90 000 arbeten på detta sätt. Herr talman! TV-tittare, åhörare och arbetsmarknadsministern! Skatteväxling, arbetsbyte, gröna jobb och arbetstidsförkortning är några av de medel som Miljöpartiet vill se i kampen mot en alltmer hotande, permanent arbetslöshet.

Herr talman! Jag vill börja med en beskrivning av arbetslöshetssituationen valdagen 1994 och situationen i dag. Valdagen 1994, för ett och ett halvt år sedan, var enligt AMS 334 000 öppet arbetslösa. I dag är det 365 400, dvs. 31 300 fler individer, som saknar jobb. I valrörelsen 1994 talade Socialdemokraterna om att man skulle få fart på Sverige och kraftfullt få ned arbetslösheten. Man talade redan då om att halvera arbetslösheten. Verkligheten har blivit en annan. Fler har blivit arbetslösa, och varslen ökar. Som ett kvitto på regeringens politik kan man i dag se i Finanstidningen: Svarta utsikter på arbetsmarknaden. I Socialdemokraternas valmanifest skrev man att man skulle förhindra att ungdomar skulle gå arbetslösa mer än 100 dagar. I verkligheten har vi fortsatt hög ungdomsarbetslöshet, och ungdomsgarantin finns inte. planerade uppsägningar i kommunerna skall inte genomföras. I verkligheten genomförs nu uppsägningar över hela landet inom sjukvården och inom omsorgen. Sammantaget är regeringens och arbetsmarknadsminister Anders Sundströms insatser ett enda stort misslyckande. Ett misslyckande som drabbar varje person och varje enskild individ som fastnat i arbetslöshet. När arbetsmarknadsministern nu talar om krig mot arbetslösheten är det faktiskt som musen som röt. Herr talman! I måndags var jag på LOTCen i Norrköping, en träffpunkt för arbetslösa. Jag träffade bl.a. en 22-åring som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Han fick varken KAS eller a-kassa utan tvingades för sin överlevnads skull fylla i en ansökan om socialbidrag. Er politik, Anders Sundström, har lett till denna situation. Ni avskaffade den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, och ni har försämrat förutsättningarna för ungdomar att få jobb. För denne arbetslöse unge har era löften inget värde, tvärtom försämrade ni. Jag träffade också en 40-årig truckförare som varit utan jobb i flera år. Ni lovade att särskilt jobba för att få ned långtidsarbetslösheten och att höja ersättningsnivån i a-kassan. För denne arbetslöse var detta löfte inget värt, tvärtom försämrade ni. I måndags mötte jag också en företagare med 125 anställda. Han pekade på alla hinder ni satt upp för företagandet och möjligheten att växa och anställa fler. Det är det sammantagna dåliga företagsklimatet som gör att småföretagare drar sig för att anställa. Förtida momsinbetalningar, ökade fastighetsskatter, återställare på provanställningsområdet, höjda arbetsgivaravgifter och återinförd dubbelbeskattning är några exempel på för företagen och de arbetslösa skadlig politik. Mot bakgrund av era misslyckanden så här långt, vilket värde har era utfästelser om att halvera arbetslösheten? Ni har ju hitintills bara orsakat högre arbetslöshet. Herr talman! Trots denna mörka bakgrund vill jag från kristdemokraternas sida ändå räcka ut handen till en konstruktiv dialog. Det är hög tid att vi som sysslar med arbetsmarknadspolitik och frågorna om förutsättningarna för växande företag gemensamt tar oss samman. Vi måste försöka enas kring en vision om att vi skall ta oss ur massarbetslösheten, och då med ett konkret program som på ett trovärdigt sätt anger hur detta skall gå till. Det handlar också om att skapa en framtidstro. Det finns förutsättningar för Sverige att ta sig ur problemen. Vi har resurser. Vi har människorna. Viljan finns. Nu är det vår uppgift i den här kammaren att finna vägar för att få människor i arbeten som håller för framtiden. Från de olika partierna har det redan redovisats ett antal punkter i en sorts program. Jag vill tillföra några punkter. För det första: Lägg tyngdpunkten i satsningarna på framtidens arbetstillfällen. Det handlar om informationssamhället, IT-tekniken. Det handlar också om den gröna sektorn, satsningen på miljöjobben och energisektorn. Det handlar också om tjänstesektorn. Se till att de som efterfrågar tjänster inom trädgårdsarbete, matlagning och allmän service i hushållet får möjlighet att köpa dessa tjänster. Från socialdemokraterna i Danmark har vi ett utmärkt exempel. Staten har där initierat och stött ett hjemmeservice-system vilket skapat tusentals nya arbetstillfällen. Vidare bör man satsa på flexibilitet på arbetsmarknaden vad gäller arbetstider och moderniserad arbetsrätt. Man bör också göra en kraftfull satsning på kompetensutveckling och fortbildning. En satsning på dem som har enbart folkskola eller grundskola är nödvändig för att inte äldre människor skall drabbas av åldersdiskriminering. En ökad satsning bör också göras på högskoleutbildning. Lärlingsutbildning, liknande den i Tyskland, tror jag är nödvändig för att vi skall få ned ungdomsarbetslösheten och få ett positivt företagsklimat. Avslutningsvis, herr talman, vill jag fråga arbetsmarknadsministern om han, till ett rundabordssamtal, vill inbjuda de partier som på ett konstruktivt sätt vill forma ett gemensamt och konkret program för nya jobb; ett program över blockgränsen. Om arbetsmarknadsministern är beredd till det kan vi stryka ett streck över alla misslyckanden och börja på ny kula. En sådan signal skulle i sig skapa ny optimism och framtidstro också hos den arbetslöse. Ta den chansen,

Herr talman! Först vill jag säga några ord om löften. Jag tror att alla som var med i valrörelsen 1994 mycket väl minns att socialdemokraterna begärde ett öppet mandat. Det var något mycket ovanligt för oss. Vi var väldigt medvetna om vad som väntade oss när vi skulle in i Rosenbad. Därför begärde vi ett öppet mandat och fick det. Vi lovade inga vackra och enkla lösningar 1994. Vi tog den debatten i den valrörelsen. När det gäller misslyckanden vill jag säga att det är allvarligt att sysselsättningen inte ökar så snabbt som vi ville. Den ökade visserligen nästan dubbelt så snabbt som i andra europeiska länder 1995. Den ökar också enligt alla prognoser som finns betydligt snabbare 1996. Men den ökar inte så snabbt som vi ville. Vad har de som använder ordet misslyckande för ord för den period när sysselsättningen minskade med 590 000 jobb? Om det är ett misslyckande att vi bara ökar en och en halv gång så mycket som Europa, vad är ordet för perioden 1991-1994, Dan Ericsson? Sedan vill jag kommentera det som Per Unckel sade. Han pekade ut det förlovade landet som skulle lösa Sveriges problem; det var Nya Zeeland. Hur ser det då ut i Nya Zeeland? Arbetskraftsdeltagandet i Sverige är 77,1%, i Nya Zeeland 64,3%. Det är alltså det Per Unckel vill: Rasera välfärden, öka klyftorna, krossa fackföreningsrörelsen till priset av att få ett arbetskraftsdeltagande på 64,3%. Mer brutalt kan det faktiskt inte uttryckas. Jag tror, Per Unckel, att det trots de hårda orden om allt det vi har levererat, kanske ändå inte är så dumt att ha en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister som har kontakt med verkligheten. Jag är inte övertygad om att man bäst finner den i en taxi mellan riksdagshuset och Östermalm. Man kan nog finna den på andra ställen också. Titta på hur det ser ut när du pekar ut detta land. Se på Storbritannien, som inte har gått lika långt som Nya Zeeland. Där har man genomfört allt det som du vill genomföra i Sverige. Där har man fortfarande samma arbetslöshet som vi, men man har ingen välfärd. Man har enorma klyftor. Min fråga till Dan Ericsson och Lars Leijonborg, men även till Per Unckel, blir: Är Dan Ericsson och Lars Leijonborg inne på det recept som Per Unckel skissar? Är det på Nya Zeeland som ni vill söka lösningarna? Är det med Per Unckel ni vill forma politiken i Sverige? Vill ni forma politiken utifrån de värderingar som lett till att Nya Zeeland har långt sämre arbetsmarknad än Sverige och långt färre i arbete? Lars Leijonborg tar upp några frågor som jag vill diskutera. En gäller sambandet mellan en stark arbetsrätt och arbetslöshet. Hur ser det ut i OECD-länderna? Om vi jämför länderna med stark arbetsrätt och ser på sysselsättningen där kan vi säga att arbetslösheten inte är lägre i de länder som har en svag arbetsrätt. Det finns alltså inget samband i den meningen. När vi lämnade 1991 hade Sverige världens starkaste arbetsrätt men också världens högsta sysselsättning. Hur har socialdemokraterna lyckats med den andra frågan du tar upp, nämligen privat sektor? Det är riktigt att det 1949 var betydligt fler som arbetade i jordbruket och i skogen. De var egna företagare. Många av de jobben är nu borta. Men om du tittar på den privata sysselsättningens andel av befolkningen det år vi lämnade över till er finner du att Sverige tillsammans med Storbritannien hade den största privata sysselsättningen i Europa, just därför att vi hade ett starkt välfärdssamhälle. Vi hade en stor offentlig sektor som gav kvinnorna möjlighet att arbeta även i den privata sektorn eftersom man klarade omsorgen om barnen och de gamla. Jag återkommer till de andra frågorna i nästa inlägg.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men Anders Sundström är en pratkvarn. Medan pratkvarnen går blir fler och fler arbetslösa. Jag skall ge ett par exempel. I oktober skickade pratkvarnen ut en skrift där man skröt över allt som regeringen gjort. På sidan 3 finner man följande profetiska uttalande: I dagsläget - alltså för tre månader sedan - finns det få tecken som visar på annat än att trenden med kraftigt ökad sysselsättning i kölvattnet på en ekonomi som växer kommer att hålla i sig. Tre månader senare ser verkligheten annorlunda ut. För ett och ett halvt år sedan sade Anders Sundström att man skulle få ned arbetslösheten till under 5 % på ett och ett halvt år. I dag ser verkligheten ut på ett annat sätt. I dag säger Anders Sundström att han skall halvera arbetslösheten till år 2000. Han har blivit litet mera realistisk. Men varför i hela friden skall vi tro honom i dag, när det inte har funnits något skäl att tro det han har sagt tidigare? Anders Sundström säger att han begärde ett öppet mandat. Jag undrar hur många väljare som på valdagen 1994 hade känslan av att det fanns ett öppet mandat för Socialdemokraterna att ge fasiken i jobben. Anders Sundström säger, för att fortsätta exemplifieringen av vad som händer när pratkvarnen går, att han är beredd att pröva nya vägar. Men är han det? Är Anders Sundström beredd att pröva en avreglering av arbetsrätten, som småföretagarna kräver för att kunna anställa fler omedelbart? Nej, det är Anders Sundström inte beredd att pröva. Är Anders Sundström beredd pröva en sänkning av arbetsgivaravgiften? Detta beskrevs för ett ögonblick sedan som en social nedrustning. Det är han inte heller beredd att göra. Är Anders Sundström beredd att göra någonting så att de utbildningsplatser han föreslår faktiskt skall kunna användas i producerande företag? Nej, det är han inte beredd att göra. Jag är nog den siste i denna kammare som kan anklagas för att vara oengagerad i fråga om utbildning. Men lita på mitt ord, Anders Sundström: Ni kan utbilda hela svenska folket till teknologie doktorer, men de kommer inte att få jobb om det inte finns några företag som de kan anställas i. Nej, Anders Sundström, öppenheten lyser nog med sin frånvaro alltmedan arbetslösheten stiger. Anders Sundström gillar inte att jag hänvisar till Nya Zeeland. Det må stå för honom. Han säger att det blir stora klyftor om högerns politik genomförs, som det numera heter i retoriken. Jag skulle vilja fråga Anders Sundström hur han ser på den klyfta som det innebär att 20 % - en miljon - av svenska folket står utanför ett riktigt arbete. Det är en smaksak hur man definierar "klyftor". För mig är en klyfta stor om en god portion av den arbetsföra befolkningen förvägras ett arbete inte därför att arbete inte skulle kunna skapas, utan därför att den politiska dogmatismen lägger hinder i vägen för att ge de människor som vill ha något meningsfullt att göra en chans att bidra med sina erfarenheter till samhällets framtid. Jag frågade Anders Sundström tidigare om han kunde tala om för mig hur ökade kostnader för företagen skulle göra dem mera benägna att anställa de människor som i dag söker jobb. Jag har inte fått något svar på den frågan, och det överraskar mig inte. Ge ett konkret besked till landets företagare om varför de skall bli lyckligare inför en socialdemokratisk skattehöjningspolitik, Anders Sundström! Hittilldags har man tagit 40 miljarder kronor från företagande och arbete. Nya skattehöjningar aviseras i den s.k. Perssonplanen. Berätta för mig, svenska folket och riksdagens kammare hur det programmet skall göra Sveriges företagare mera benägna att anställa åtminstone en liten del av alla dem som begär en möjlighet att få göra sin tjänst för samhället och för Sveriges utveckling! Herr talman! En misstanke som tränger sig på är att Socialdemokraterna får allt svårare att frigöra sig från de löften som splittringarna i det egna partiet uppställer. De senaste månaderna av inställda fackliga bidrag och uttåg ur partiet har på något sätt varit den socialdemokratiska interndebattens stående omkväde. Vad som har kallats för traditionell socialdemokratisk politik, vad nu detta är, har satts som villkor för fortsatt fackligt stöd. Nu är emellertid, efter Perssonplanen, språket ett annat. Regeringen har lagt om kursen. LO är nöjt. Balsam för en sargad arbetarrörelse, skriver LO Men hur går det för dem där ute som är arbetslösa? Vad har de för hjälp av en regering som uppenbarligen mest är inriktad på att förnöja LO-ledare, som alltmer ber om ursäkt för brutaliteten i detta och framstår som privilegieförsvarare för dem som ännu har ett jobb att gå till, men som uppenbarligen inte på allvar bryr sig om dem som redan har förlorat sitt? Eftersom det finns ett mycket starkt motstånd från fackföreningarna gör jag bedömningen att det kommer att bli svårt, sade arbetsmarknadsministern apropå ett då kritiserat förslag om att inrätta en ny ordning för arbetslöshetsförsäkringen, när han skulle beskriva det socialdemokratiska partiets förhållande till regeringen. Låt det vara alldeles tydligt: En regering får inte bli vad finansminister Göran Persson kallat ett särintresses fånge, för då går hela landet sönder. En regering som tar sitt värv på allvar måste tala för förnyelse, modernisering och växt också gentemot dem som i inskränkthet spjärnar emot.

Herr talman! Denna debatt tenderar att utvecklas enligt det vanliga mönstret, dvs. föga konstruktivt. Det tycker jag är beklagligt. Att socialdemokrater och moderater gräver ned sig i var sitt skyttevärn och sedan bekrigar varandra löser dess värre inga problem. Arbetsmarknadsministern presenterade i sitt första anförande ett sjupunktsprogram som han och regeringen ville satsa på för att skapa jobb. Det fanns en del punkter i det som jag tycker lät bra. Det fanns vissa som jag är mer tveksam till, men framför allt saknar jag några viktiga punkter. Det handlar om skatteväxlingen. Det handlar om den reformerade arbetsrätten. Det handlar t.ex. om sänkt byggmoms. Jag tror att de punkterna måste till för att det skall ge effekt. Anders Sundström nämnde också regionalpolitiken och den regionala balansen. Om man läser befolkningstalen, som kom vid årsskiftet, sysselsättningsstatistiken osv. är det bara att konstatera att utvecklingen snabbt går åt fel håll när det gäller den regionala utvecklingen. Därför krävs det snabba, resoluta och konkreta åtgärder för att se till att hela landet får del av den tillväxt som vi trots allt har i samhället. Jag vill göra ett par kommentarer också till Lars Leijonborg, herr talman. Man pläderar för sänkta arbetsgivaravgifter. Det tycker jag är ett bra förslag, men jag har svårt att förstå varför han och Folkpartiet vill finansiera det genom att fördubbla skatten på mat. Varför inte i stället använda sig av skatteväxlingen, där vi finansierar sänkta arbetsgivaravgifter med ökade avgifter och skatter på miljöförstöring och förbrukning av ändliga naturresurser? Nej, Lars Leijonborg väljer i stället en metod som slår mot dem som har de minsta ekonomiska marginalerna att klara sig på genom att han vill fördubbla matskatten. Lars Leijonborg undrar varför Centern stillatigande har accepterat att man t.ex. har gjort återställare när det gäller arbetsrätten. Lars Leijonborg må vara förlåten - han är ju sällan här i kammaren när vi diskuterar arbetsmarknadspolitik annars. Om han hade varit här hade han säkert upptäckt att vi har protesterat ganska högljutt. Vi har haft gemensamma reservationer med bl.a. Folkpartiet på den punkten. Herr talman! För att kunna möta framtiden med tillförsikt behövs ett antal strukturförändringar, som jag har berört tidigare. Centerpartiet har varit med och tagit ansvar för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Vi är beredda att fullfölja det. Vi är också beredda att ta ansvar för att lösa den sysselsättningspolitiska krisen. Det behövs ett brett politiskt samförstånd, och det behövs ett brett samförstånd även utanför Sveriges riksdag mellan parterna på arbetsmarknaden och andra - en nationell samling bakom målet full sysselsättning. Det är Centern beredd att medverka till.

Herr talman! Jag blev lika förvånad som Per Unckel över Anders Sundströms nytolkning av det öppna mandatet. Jag tror att få andra socialdemokrater skulle vara beredda att medge att det öppna mandatet inkluderade att strunta i kampen mot arbetslösheten. Anders Sundström frågar mig: Håller Lars Leijonborg med Per Unckel om allt? Nej, det gör jag inte. Vi har olika visioner om välfärden, olika visioner om jämställdhet mellan män och kvinnor och mycket annat. Men denna diskussion handlar framför allt om hur välstånd skall skapas. Där tycker jag att det är uppenbart att det går en mycket djup åsiktsgrav mellan liberaler och socialdemokrater. Ni har inte tillräcklig kontaktyta mot de krafter i vårt samhälle som skapar välfärden. Jag vet inte om ni åker taxi eller limousine, men hur ni än åker önskar jag att ni ofta åkte ut och träffade småföretagare och hörde hur de har det. Då kunde ni också träffa människor som funderar på att starta företag men inte har gjort det, eftersom de oroar sig för skatterna, arbetsrätten, räntorna och mycket annat. Jag är ganska ofta på sådana besök, och då får jag en väldig motivation att driva det här arbetet vidare. Den enda chansen att lyckas i den här uppgiften, som borde vara vår gemensamma, ligger i att litet minska det språng som människor måste ta när de skall pröva sina idéer, så att de verkligen vågar språnget. På något sätt verkar det som om Anders Sundström inte riktigt vill ta till sig allvaret i situationen. Han fortsätter att tala om att sysselsättningen ökar osv., men när jag studerar SCB:s statistik ser jag att den sysselsättningsökning som socialdemokrater har lärt sig att tala om praktiskt taget är utraderad. Gårdagens statistik om bilförsäljningen och dagens statistik om varslen öppnar ett skräckscenario som man knappt vågar tala om, nämligen att vi står inför en lågkonjunktur innan arbetsmarknaden ens har reagerat på att vi haft högkonjunktur. I det läget måste man förstå att det krävs nya åtgärder. Anders Sundström skulle kunna underlätta situationen genom att ge en del besked: att man är beredd att sänka arbetsgivaravgifterna, att man är beredd att säga nej till LO:s vetorätt på arbetsrättsområdet och verkligen komma till skott där, att man lägger Perssonplanen på hyllan och på det sätter hjälper till att öka förtroendet för statsfinanserna så att vi kan pressa ned räntorna. Det är en sådan politik som behövs.

Herr talman! Vi är många som vill hjälpa Anders Miljöpartiet förordar gör det lönsamt för företagen att anställa fler människor och möjliggör en omställning mot ett mer uthålligt samhälle. I ett kretsloppssamhälle minskas uttaget av råvaror, och återanvändning av produkter blir nödvändigt. Återanvändning och återvinning är mer arbetsintensivt och kräver en ökad arbetsstyrka. En satsning på miljöbra produkter innebär viktiga konkurrensmedel. De företag som inser detta och gör dessa strategiska investeringar kommer att vinna på dessa i framtiden. Konkurrensfördelar inom miljöområdet finns också när det gäller tjänster och service. Om svenska företag satsar på miljöteknik kan Sverige vinna konkurrensfördelar genom att gå före och genom att svenska företag får exportera. World Watch Institute skriver att företag och stater som inte utnyttjar möjligheten att göra strategiskt riktiga investeringar i ny teknik, nya produkter och processer kommer att hamna på efterkälken och gå miste om de arbetstillfällen dessa nya industrier kommer att skapa. Om utvecklingen blir lönsam kommer de flesta företag att sträva efter detta, skriver man vidare. Vi i Miljöpartiet anser att en arbetstidsförkortning är ett viktigt medel i kampen mot arbetslösheten. I de försök som genomförts i Sverige, främst inom offentlig sektor, har sjukfrånvaron sjunkit vad gäller såväl psykisk som fysisk ohälsa. I stället för att avskeda människor har man delat på jobben och kunnat behålla sin personal, och detta inom befintlig budget. Tyvärr har ju den offentliga sektorn skurit ned. En arbetstidsförkortning skulle ha kunnat rädda de jobb som försvunnit. Varför inte införa ett arbetsbyte, Anders Sundström, som jag sade i mitt förra inlägg? Det kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Arbetslösheten kostar, och för varje arbetslös som får jobb minskar utgifterna för arbetslösheten. Människor som mitt i livet kan få ett sabbatsår kan också få en ny livskvalitet. Byggarbetslösheten ligger också på en mycket hög nivå nu, 25-30 %, och den kommer tyvärr att fortsätta att vara hög. Här skulle en arbetstidsförkortning kunna medföra fler arbeten. Arbetstidsförkortningen medverkar till färre arbetsskador och bättre utnyttjande av arbetsmaskiner. Rapporter visar att skadefrekvensen är störst under arbetsdagens två sista timmar då kroppen är som tröttast. Arbetsskadorna, och då främst belastnings och förslitningsskadorna, leder till att endast 2-3 % av byggnadsarbetarna arbetar till 65 Arbetsmarknadsminister Sundström! I den arbetslöshetssituation som Sverige nu befinner sig i måste vi söka nya lösningar. Vi kan börja med att på försök inleda en arbetstidsförkortning och införa ett sabbatsår och på så sätt ge fler människor arbete.

Herr talman! Till skillnad från Moderaterna, Anders Sundström, anser vi inte att man behöver fly till Nya Zeeland eller någon annanstans runt om i världen. Vi kan faktiskt se på vår egen situation här hemma i Sverige, ute i länen eller i min egen hemkommun Norrköping, och försöka lösa problemen utifrån våra egna förutsättningar. Det är det som det handlar om. Det har presenterats ett antal förslag här i dag som jag tycker att det vore väldigt värdefullt om arbetsmarknadsministern ville ta fasta på. Dess värre tog Anders Sundström i sitt tidigare inlägg inte chansen att få till stånd de här gemensamma, blocköverskridande överläggningarna, som skulle vara öppna och utan låsningar. Det handlar om att vi skall ta gemensamma tag för att ta oss ur massarbetslösheten. Anders Sundström har ytterligare inlägg, och jag hoppas att han då vill ta ett initiativ, så att vi kommer ur de låsningar som har funnits. Jag skulle sedan vilja kommentera arbetsmarknadsministerns inledning, där han tackade för möjligheten att prata om arbetslösheten. Det är egentligen inget att tacka för. Det är beklagligt att vi har denna situation med hög arbetslöshet. Arbetsmarknadsministern talade om en massa andra saker, men han glömde att tala om väsentliga inslag i regeringens politik, exempelvis de sänkta ersättningsnivåerna för de sjuka, de sänkta ersättningsnivåerna för de arbetslösa, de sänkta barnbidragen och inte minst de sänkta bidragen till kommuner och landsting, som hårt har drabbat just verksamheterna i sjukvården och i omsorgerna. Jag måste säga att jag är litet förvånad över den dramatiska tonen mellan moderater och socialdemokrater, som ju har varit överens på de här punkterna. Jag förstår att moderaterna applåderar den här politiken, men varför har ni socialdemokrater övergivit dem som bäst behöver samhällets stöd? Det är vår uppgift, politikens uppgift, att värna och försvara de svaga och dem som behöver samhällets stöd. Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade också att alla nu måste ta sitt ansvar. Jag tycker att det är hög tid att ministern själv nu tar sitt ansvar. Jag hoppas att han gör det på ett tydligt sätt i sitt nästa inlägg.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Lars Leijonborg. Jag har samma uppfattning som Lars Leijonborg att en stark nation, som kan bygga ett riktigt välfärdssamhälle, kräver en stor privat sektor. Vad jag försökte säga, och som jag upprepar en gång till, är att det också har varit socialdemokratins politik. När vi lämnade över till den borgerliga regeringen Europas största privata sektor. Sverige hade det just därför att vi hade ett bra välfärdssamhälle, som gav så många kvinnor möjlighet att gå ut i jobb. Sverige hade det därför att vi hade en arbetsrätt som gjorde att sysselsättningen bland de äldre var långt mycket högre här än i andra länder. Den kunskapen är väldigt väl förankrad hos mig, och därför ägnar vi all vår tid åt att öka sysselsättningen just i den privata sektorn. Den ökar också nu, till skillnad från under perioden 1991 Jag vet inte allt vad jag var, enligt Per Unckel, men det spelar egentligen mindre roll. Det som är viktigt att konstatera är att de exempel som Per Unckel nämnde, Nya Zeeland och Storbritannien, är länder som inte har högre sysselsättning än Sverige - i Nya Zeeland är den t.o.m. lägre - men de har oerhört mycket större klyftor och orättvisor. Min fråga till Per Unckel måste bli: Vad skall de länderna göra? Skall de införa ännu större orättvisor, ännu större klyftor och ännu större skattesänkningar? De har ju inte klarat situationen bättre än vi, utan sämre. Sedan sade Per Unckel att en regering inte får bli särintressets fånge. Nej, och det är en bra erfarenhet som Per Unckel drog av sin period i regeringen. Jag skulle sedan vilja gå över till det som Hans Andersson sade. Han började sitt inledningsanförande med att säga att det inte finns några lätta lösningar, enligt Vänsterpartiet. Sedan lyssnade jag spänt på två inlägg och konstaterade då att det Hans Andersson föreslog var de lätta lösningarna. Det var höjda skatter, ökade bidrag och fler människor i sysselsättning i offentlig sektor - detta i ett land som har en jättestor statsskuld och ett budgetunderskott som vi håller på att jobba oss ur. Jag har egentligen följande fundering: Är det någon slump att Vänsterpartiet under sina 80 år i riksdagen aldrig har suttit i en regering, aldrig har deltagit i en församling där man har fattat ansvarsfulla beslut under lång tid? Kan det vara så att just det som Hans Andersson ville att jag skulle fundera på är hans största svaghet, nämligen att man alltid hittar de lätta lösningarna på de svåra problemen? Kan det vara så, Hans Andersson? Fundera på det ett tag, så får vi se vilken slutsatsen blir! Elving Andersson tog upp några frågor som känns angelägna och som jag gärna vill kommentera. Jag vill till att börja med säga att detta att vi har kunnat vända utvecklingen, kunnat gå från att minska sysselsättningen till att öka sysselsättningen, sammanhänger väldigt mycket med att Centern och Socialdemokraterna här i riksdagen har träffat uppgörelser som har gjort att vi har kunnat pressa räntan och ordna till budgeten. Jag fick också några frågor som jag gärna vill kommentera. Den första frågan gällde skatteväxling. Ja, jag hör till dem som tror att vi skall fortsätta med skatteväxling. Den andra frågan gällde arbetsrätten. Ja, jag hör till dem som tror att arbetsrätten skall reformeras. Men jag tror inte att det är det som Per Unckel förväntar sig, nämligen ett samhälle som är hårt och brutalt, utan det är en arbetsrätt som kräver en reformering för att klara det nya, växande tjänstesamhället. Jag är övertygad om att den insikten också finns hos arbetsmarknadens parter, som nu sitter i Arbetsrättskommissionen och resonerar om detta. Min förhoppning är att det också blir ett resultat i den kommissionen. Den tredje frågan gällde kostnaderna för byggande. Huvudspåret är att vi skall fortsätta att pressa räntorna. Om vi kan få ned priset på kapital förbättras också möjligheterna att öka bostadsbyggandet. Det finns många exempel som visar på det. Det finns också tecken på att byggarbetslösheten börjar krypa nedåt. Ja, på lång sikt blir det säkert en förkortning av arbetstiderna, men det går inte att lösa arbetslöshetens problem genom att dela på arbetslösheten. Det är ingen framkomlig väg. Det finns inte något land som har lyckats med just den politiken. Arbetstidsförkortning är en bra reform, men det är ingenting som löser arbetslöshetens bekymmer.

Herr talman! Får jag återkomma till ett ämne som jag nu i en och en halv timme har försökt få arbetsmarknadsministern att kasta något ljus över, nämligen det gåtfulla i den socialdemokratiska regeringens analys att högre skatter på företag leder till flera arbeten. Jag har frågat och frågat Anders Sundström, men det är tyst. Jag förstår att det är tyst när man frågar hur högre skatt på arbete kan leda till att företagen blir gladare i att anställa. För min del är svaret mycket enkelt, nämligen att de 40 miljarder i ökade skatter på företag och arbete som Socialdemokraterna har introducerat, på den rekordkorta tiden ett och ett halvt år, är en avgörande orsak till att ekonomin nu på nytt vänder nedåt och att det gångna året blir ett förlorat år i kampen mot arbetslösheten. Anders Sundström gillar inte att man tittar ut över världen för att lära sig något av dem som möjligen är något mindre självgoda än vad Anders Sundström har varit i den här debatten. Låt mig påminna Anders Sundström om en sak. Det är förvisso inte så att man kan kopiera erfarenheter från land till land, men man kan vara ödmjuk nog att notera att vissa länder minskar sin arbetslöshet i dag och gör det fort. Nya Zeeland är ett exempel, och England är ytterligare ett exempel på ett land där arbetslösheten i dag faller. I Sverige är arbetslösheten av allt att döma på väg upp. Anders Sundström skulle må väl av att lyssna något mera, om inte annat så på egna partikamrater i andra delar av världen. Herr talman! Vårt program för att klara en början på en ny politik för flera jobb har jag redovisat här i dag. Sänk skatten på arbete och företag, så att mindre och medelstora företag i synnerhet får större möjligheter att anställa fler medarbetare. Genomför särskilda skattesänkningar riktade till tjänsteföretagen och tjänstesektorn, så att inte minst ungdomar får möjlighet att få det viktiga första fotfästet i ett riktigt jobb. Avreglera arbetsmarknaden, så att anställda själva får komma överens med sin arbetsgivare om de villkor på vilka arbetet skall utföras. Det öppnar möjligheter till flera nya arbeten, därför att det blir lättare att anställa. Utbilda flera, men gör det med kvalitet och med iakttagande av de drivkrafter som behövs för att människor skall ge sitt yttersta och kunna ge ett gott bidrag till Sveriges framtid. Herr talman! Jag började med att säga att i dag står Volvo och Saab stilla. Möjligen är denna bild en nog så talande symbol för ett och ett halvt år av socialdemokratisk regering.

Herr talman! Per Unckel satt i den borgerliga regeringen. Det resultat han åstadkom höll han tyst om i dag. Jag vill bara fästa kammarens uppmärksamhet på några saker. Då gick budgetunderskottet upp. Nu går budgetunderskottet ned. Under Per Unckels tid i regeringen gick räntorna upp. Nu går räntorna ned. Under Unckels tid i regeringen gick matpriserna upp. Nu går de ned. Och omvänt: Då gick sysselsättningen ned. Nu går sysselsättningen upp. Då gick tillväxten ned. Nu går tillväxten upp. Jag tror att det kan vara bra för Per Unckel att begrunda just dessa fakta. Socialdemokratin är fast besluten att halvera arbetslösheten till sekelskiftet. Vi kommer under de kommande åren att driva en beslutsam politik för att fortsätta pressa ned arbetslösheten. Det är en slutsats av dagens debatt. En annan är att det finns en mycket stor majoritet i riksdagen för att öka samarbetet och åstadkomma en nedpressning av arbetslösheten. Flera av talarna har just betonat behovet av att engagera alla i samhället: parterna, flera politiska partier och aktörer på den lokala, regionala och nationella nivån. Det skall regeringen ta fasta på. En tredje slutsats är att de nyliberala idéerna lever kvar i Sveriges största oppositionsparti. Det betyder att vid ett regeringsskifte i Sverige är det denna politik som väntar. Exemplen från Nya Zeeland och Storbritannien förskräcker. Jag vill till slut tacka meddebattörerna för dagens debatt. Att vi offentligt kan utbyta åsikter och idéer med varandra är grundläggande i vår demokrati. Men vår demokrati förutsätter också att vi gemensamt klarar kampen mot arbetslösheten. I massarbetslöshetens spår växer misstron mot demokratin. Förtroendet för politiken sviktar. Förra gången massarbetslöshetens spöke gick genom Europa valde vi i Sverige samarbetets arbetsmetod. Vi värnade därmed också demokratin. I flera andra länder slog man in på stridens och konfrontationens väg. Massarbetslösheten bestod, och klyftorna permanentades. Stora grupper av befolkningen vände demokratin ryggen. Historien känner, som ni alla vet, fruktansvärda exempel på vad som kan hända när demokratin tvingas kapitulera för diktaturens idéer. Därför är kampen mot arbetslösheten också en kamp för demokratin. Vi måste visa att demokratin kan klara arbetslösheten. Herr talman, det är bråttom. Snart kan det vara för sent.

Herr talman! Kenneth Kvist har frågat mig hur regeringen principiellt ser på frågan om meddelarskyddets och efterforskningsförbudets omfattning och om regeringen avser att ta något initiativ för att förstärka dessa rättigheter i våra grundlagar. Kenneth Kvist har ställt frågorna mot bakgrund av att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen huvudsakligen avser att skydda den enskilde gentemot det allmänna. Meddelarfriheten och efterforskningsförbudet gäller gentemot myndigheter eller andra allmänna organ, inte gentemot t.ex. ett enskilt företags ledning. Tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen utgör emellertid inte något hinder för att enskilda t.ex. i ett anställningsförhållande träffar avtal - uttryckligen eller underförstått - om en tystnadsplikt som bryter meddelarfriheten och därmed också meddelarskyddet. Även om ett sådant avtal träffats finns det enligt lagen om skydd för företagshemligheter emellertid en möjlighet för en arbetstagare att utan risk för påföljder avslöja allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Rättspraxis på området är dock ringa; lagen har tillämpats ytterst sällan. Arbetsdomstolen har i ett par ärenden prövat om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av eventuellt brott mot tystnadsplikt i anställningsförhållanden . Enligt domstolens praxis kan saklig grund för uppsägning föreligga om arbetstagaren är illojal mot arbetsgivaren genom att bryta tystnadsplikten. Frågan om det bör finnas en lagreglerad meddelarfrihet i förhållanden mellan enskilda diskuterades livligt under 1980-talet. Meddelarskyddskommittén föreslog i sitt betänkande Meddelarrätt att det skulle införas en grundlagsfäst meddelarrätt för enskilda inom företag och organisationer i förhållande till företagen respektive organisationerna. Kommittén föreslog också ett förbud mot efterforskning av den som utnyttjat den rätt som den föreslagna meddelarfriheten gav. Förslaget innefattade också ett flertal undantag från den av kommittén kallade meddelarrätten. Remissinstanserna var mycket kritiska till förslaget. Några ansåg att den insyn som behövs i enskild verksamhet redan tillgodosågs genom att det finns regler om skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter. Andra ansåg att en sådan meddelarrätt som föreslogs skulle strida mot den grundläggande principen att avtal, dvs. även avtal om tystnadsplikt, skall hållas. Meddelarskyddskommitténs förslag behandlades i samband med att regeringen lade fram förslag till en yttrandefrihetsgrundlag. Regeringen anförde då att det inte föreföll motiverat att t.ex. en offentliganställd som blivit utsatt för felaktig behandling av sin arbetsgivare sanktionsfritt kan påtala detta offentligt, trots att sekretessbelagd information röjs, medan en privatanställd inte har en sådan möjlighet, trots att det är samma sorts känsliga uppgifter som röjs. Mot bakgrund av den starka remisskritiken och den då nyligen tillkomna lagen om skydd för företagshemligheter fann emellertid regeringen att det då inte var möjligt att realisera tanken på en utökad meddelarfrihet och ett meddelarskydd enligt de linjer som Meddelarskyddskommittén fört fram. Riksdagen delade denna bedömning, men förutsatte att frågan ägnades fortsatt uppmärksamhet. Jag delar Kenneth Kvists uppfattning att större enskilda företag kan träffa avgöranden och beslut som är av väsentlig betydelse för enskildas liv och hälsa och att stora intresseorganisationer kan ha uppgifter som får till följd att deras beslut kan ha verkningar som är jämförbara med dem som meddelas av myndigheter. Att lagen om skydd för företagshemligheter inte har tillämpats kan inte tas till intäkt för att inte vara uppmärksam på dessa frågor. Jag avser att ta initiativ till att lagen utvärderas. Vad gäller källskyddet bör jag i alla fall nämna att en journalist - t.ex. i det fall Kenneth Kvist tar upp - givetvis inte behöver ange sin källa. Om någon med olagliga metoder, t.ex. genom inbrott eller olaga intrång, söker efter uppgifter som kan leda till källan kan dessa gärningar beivras med nuvarande bestämmelser i brottsbalken.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för ett väl genomarbetat och i varje fall delvis positivt svar på min interpellation. Dock kvarstår själva grundfrågan. Kommer regeringen att ta ett initiativ för att vidga källskyddet och för att se till att efterforskningsförbudet vidgas till den s.k. privata sektorn? Dessa båda, källskyddet och efterforskningsförbudet, är materiellt viktiga förutsättningar för det som vi brukar kalla meddelarfrihet. Funnes det ett uttryckligt grundlagsskydd också gentemot den privata sektorn skulle det verka starkt återhållande på den som vill forska efter en s.k. läcka inom ett företag eller en organisation. Det nuvarande rättsläget gör det uppenbarligen frestande att sätta i gång efterforskningar efter s.k. meddelare. Jag tolkar justitieministerns svar så, att vi tycks vara ense om att gränsen mellan offentlig verksamhet och verksamhet inom stora privata företag och organisationer inte är skarp. Privata företags verksamhet är till stora delar offentlig verksamhet. De vänder sig ut mot en öppen aktie-, varu eller tjänstemarknad. Man har från borgerligt håll sagt att skillnaden mellan offentliga myndigheter och verk och privata företag i detta hänseende är att människors beröring med privata företag beror på frivilliga avtal. Men faktum är att i synnerhet stora privata företag och även organisationer påverkar villkoren i samhället och för människorna, oavsett om det ingåtts ett frivilligt avtal eller ej. Möjligheterna till olika former av maktmissbruk och s.k. mygel är inte mindre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Inte heller behöver verkningarna för tredje part eller för samhället vara mindre. Jag ser därför i justitieministerns svar en öppning för att vi i grundlagen också skall kunna behandla förhållandena mellan enskilda, t.ex. att privat anställdas grundläggande fri och rättigheter inte bara har ett reellt skydd gentemot det allmänna utan att de också har en reell yttrande och meddelarfrihet, inte bara på fritiden och semestern, utan även under arbetsdagen. Våra dagars bolagiseringsvåg inom den offentliga sektorn har skapat statliga och kommunala bolag som är konkurrensutsatta av privata företag på samma marknad. Men rättsläget är, detta till trots, något olikartat. De statliga och de kommunala bolagen förutsätts arbeta under något annorlunda och mer öppna former. Detta är nya förhållanden som också borde bidra till att vi på nytt tar upp frågan om en vidgning av efterforskningsförbudet och källskyddet till att också gälla inom den privata sektorn. Yttrandefrihetsutredningen skrev på sin tid: I ett öppet samhälle måste medborgarna ha tillgång till kunskaper om vad som sker i inflytelserika institutioner. Där beslutsmakt finns, där skall också insyn finnas. Detta är ett utomordentligt viktigt och riktigt konstaterande. Likväl är det inte okontroversiellt. Varje makthierarki torde reagera mot att rätten till insyn kan vidgas på dess eget område. När Meddelarskyddskommitténs förslag möttes av en remisstorm, som man kan kalla det, var det därför inget att förundra sig över. Regeringen ansåg sig då inte kunna gå vidare med kommitténs förslag. Men jag tror att man måste ta strid för en vidgning av meddelarfrihetens materiella delar, bl.a. Utöver de omständigheter jag har berört tillkommer en annan, vårt medlemskap i EU. Frågorna om meddelarfrihet och källskydd, som vi gärna hoppas att vi värnar särskilt i vårt land, kommer i fokus inte minst mot bakgrund av EU-medlemskapet. Det är viktigt att vi driver inte bara offentlighetsprincipen, utan också meddelarskyddet när vi nu har kommit in i ett rättssystem där vår rätt, vid kollisioner, är underställd EU:s rätt. När Meddelarskyddskommitténs förslag förelades antogs lagen om skydd för företagshemligheter, som snarast gick i rakt motsatt riktning mot kommitténs förslag. Denna lag innebär en hämsko på en kritisk diskussion, då den ålägger den enskilde arbetstagaren att avgöra vad som är ett allvarligt brott eller utgör en allvarlig fara eller brist i arbetsgivarens verksamhet och vad som inte är allvarligt. Detta avgörande måste han göra för att våga ta upp en kritisk diskussion kring ett missförhållande han upptäcker. Det är mycket tillfredsställande att statsrådet nu avser att ta initiativ till att den här lagen utvärderas. Jag hoppas att detta kommer att leda till en väsentlig omarbetning och uppmjukning. Jag vill därtill fråga: Avser justitieministern att i det sammanhanget också ta upp frågan om ett vidgat meddelarskydd? Justitieministern hänvisar också när det gäller källskyddet för journalister till att en journalist inte behöver ange sin källa och dessutom har skydd genom bestämmelser om t.ex. inbrott och olaga intrång i brottsbalken. Men detta skydd är otillräckligt. Efterforskningar kan ske utan att vara uppenbara brott, t.ex. på kontorslandskapsliknande redaktioner. Brottsbalken ger därför ett otillräckligt skydd. Vi borde därför överväga metoder att ytterligare förstärka källskyddet. Delar justitieministern den uppfattningen?
Herr talman! Eftersom varken justitieministern eller Kenneth Kvist har berört det, kan det finnas skäl att komplettera med att den här frågan faktiskt behandlades i riksdagen så sent som förra våren. Då konstaterade man från konstitutionsutskottets sida att det i princip kunde vara angeläget att vidga meddelarskyddet till privatägda bolag och till stora organisationer, men att det samtidigt var mycket svårt att lagtekniskt kunna klara detta. Samtidigt hänvisades till den utredning som hade tillsatts och som närmare skulle se över meddelarfriheten i de kommunägda bolagen och andra jämställda organ. Utskottet uttalade då att den uppföljning och den utvärdering av det kommunala förnyelsearbetet som man hade uttalat sig för också skulle kunna innefatta själva tillämpningen av offentlighetsprincipen i de helt privatägda bolagen som bedriver kommunal verksamhet på entreprenad. Möjligen skulle detta kunna ge uppslag som skulle kunna föra fram frågan till att också gälla en utvidgning av meddelarfriheten till privata företag och till stora organisationer, men att detta naturligtvis är ytterligt svårt att åstadkomma. Jag vet inte hur långt detta arbete har fortskridit eller om justitieministern har någon upplysning att ge på den punkten.
Herr talman! Kenneth Kvist frågade med anledning av den utvärdering som jag anser bör komma till stånd mot bakgrund av den diskussion som fördes när lagen om skydd för företagshemligheter antogs om det också skall innebära att åtgärder skall vidtas för ändring av de materiella reglerna. Mitt besked är naturligtvis att jag inte kan svara på det i detta stadium. Här gäller det nog att ta ett steg i taget. Jag tycker att det är angeläget att ta reda på vilka konsekvenser den här lagen haft - om den har utgjort ett allvarligt hinder för en kritisk granskning av företag och organisationer, som Kenneth Kvist påstår, eller om den faktiskt har fungerat på det sätt som avsågs när den togs. Med det underlaget i handen kan vi återkomma till frågan om huruvida åtgärder borde vidtas eller inte. När det gäller efterforskningsfrågan, som Kenneth Kvist särskilt uppehöll sig vid, vill jag peka på att just den frågan kanske är den fråga som har diskuterats mest ända sedan 60-talet. I den diskussionen tror jag att det har varit ett väldigt tydligt ställningstagande från de flesta. Man har väldigt svårt att se att det skulle vara möjligt att förhindra att enskilda människor frågar vem som har lämnat en viss uppgift. Det är så att säga en väldigt naturlig och mänsklig reaktion att handla på det viset. Att förhindra det skulle nog vara väldigt svårt. Däremot kan man överväga om det finns andra typer av åtgärder som ryms inom definitionen efterforskning som det redan i dag inte är möjligt att beivra med stöd av brottsbalkens regler och som man kan behöva föra vidare. Låt oss ta den diskussionen i samband med att vi har gjort en utvärdering av lagen om skydd för företagshemligheter. Då har vi ett litet bättre underlag för att gå vidare; annars trampar vi ju bara i de spår som vi har trampat i ett antal gånger tidigare, bl.a. i denna kammare. När det gäller Birger Hagårds fråga vill jag hänvisa till Försvarsdepartementet. Jag tror att det är där som frågan handläggs. Den handläggs icke i Justitiedepartementet.
Herr talman! Det är gott och väl att man vill ta ett steg i taget. Men någon mening bör man väl ha inom politikens sfär om i vilken riktning de här första stegen skall tas. Uppenbarligen har man inte ens en första, tentativ, känsla av hur den här lagen har verkat. Den allvarliga inskränkningen när det gäller den här lagen är just att den enskilde arbetstagaren egentligen skall avgöra om en uppgift som han meddelar är allvarlig eller inte. Det har ju förekommit rättsfall t.ex. där enskilda arbetstagare trott att gömda gifttunnor i naturen var en allvarlig miljöfara och som läckt detta till offentligheten. Men sedan har det visat sig att det kanske var fråga om beskedligare kemikalier än den anställde hade haft anledning att anta. Det hela ledde till att vederbörande förlorade arbetet. Det finns således ganska uppenbara brister i den här lagstiftningen redan som den nu föreligger. Men givetvis är det gott att en utvärdering kommer till stånd. Vi får då se vilka steg som vi kan pressa fram. Jag tycker kanske att justitieministern något förminskar efterforskningsförbudsproblematiken. Det handlar egentligen inte bara om att en enskild person - kanske en företagsledare eller en ledande person i en organisation - efter att ha läst något i tidningen som inte har fallit honom på läppen spontant frågar sig: Vem har nu läckt detta? I stället handlar det om en aktiv efterforskning och om åtgärder gentemot en enskild som kan komma att följa om det uppdagas vem som har läckt. Det är en utomordentligt central fråga just när det gäller meddelarskyddet. Slutligen vill jag fråga varför regeringen, när man på ett förtjänstfullt sätt har tagit upp offentlighetsprincipen i EU och inför EU:s regeringskonferens, har legat så lågt i frågan om meddelarfrihet. Det är ju ändå en ganska unik, och mycket god, svensk princip.
Herr talman! Till det som jag sade tidigare till Birger Hagård vill jag lägga att jag har fått information om att Förnyelsekommittén kommer med ett delbetänkande i juni. Kenneth Kvist, det är inte alls min avsikt att förminska problematiken när det gäller efterforskningsskyddet genom att peka på vad debatten under tidigare decennier har handlat om. Tvärtom var det bara min avsikt att peka på hur problematisk den här frågeställningen är. Gränsdragningsfrågorna i det här sammanhanget har varit väldigt svåra att lösa, även under den diskussion som tidigare har varit. Men låt oss återkomma när vi har litet mera fakta på fötterna, utifrån nuvarande situation. När det gäller vårt agerande i EU och offentlighetsprincipen vill jag bara säga till Kenneth Kvist att i de aktiviteter som förevarit i form av seminarier, diskussioner, producerande av promemorior, artikelskrivning i utländska tidningar och liknande har vi när vi fört fram vår modell för offentlighet givetvis även tagit med meddelarskyddet såsom en faktor i det sammanhanget. Det hindrar inte att jag i mina diskussioner med kolleger ute i Europa märker att det är relativt lätt att få åtminstone en allmän förståelse för offentlighetsprincipen. Däremot är meddelarskyddet en mystisk företeelse som är svår att förklara, men detta finns med i hela det arbete som nu pågår i regeringskansliet.

Vid dagens frågestund medverkar från regeringen statsminister Ingvar Carlsson, justitieminister Laila Wallström och statsrådet Leif Blomberg. Jag hälsar alla välkomna. Innan vi börjar vill jag påminna om att de som vill ställa en fråga med direkt anknytning till en tidigare fråga har möjlighet att göra det, men då måste de markera det innan jag ger ordet för en ny fråga. Jag påminner ledamöterna också om att ni måste vänta tills mikrofonlampan tänds.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att gratulera kulturministern till det modiga arbetet för att kunna stå emot de stockholmska medie och kulturetablissemangens frustrationer över att hon har valt att förlägga en del av regeringsarbetet till Karlstad. Nu pågår vissa diskussioner om att flytta ut delar av public service-TV:n utanför Stockholm. I det sammanhanget uppstår samma typ av motstånd och frustrationer i de stockholmska kultur och medieetablissemangen. Då skulle jag vilja höra vad kulturministern är beredd att göra för att politiskt stärka de krafter som verkligen vill se till att SR-initialerna inte skall stå för Stockholms Radio utan för Sveriges Radio.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

Jag tror faktiskt att kulturministern på något sätt måste ingripa, även om jag är medveten att hon inte kan gå in och detaljstyra. Här är det oerhört starka krafter som kommer att göra allt för att mobilisera alla ekonomiska och tekniska argument för att allting måste ligga i Stockholm. Det kräver att vi som vill ha en ändring jobbar tillsammans för att se till att det händer någonting.

Herr talman! Min fråga är till statsministern. Jag anser att den största fördelningspolitiska orättvisan är massarbetslösheten. För ökad fördelningspolitisk rättvisa krävs flera jobb i privat sektor. Jag tror att statsministern håller med om det. Min fråga är därför om Ingvar Carlsson anser att det blir fler jobb i privat sektor när regeringen går ifrån principen om hälften kvar i skattereformen och höjer marginalskatten så att det lönar sig sämre med arbete, utbildning och företagande.
Herr talman! Arbetslösheten tredubblades ju under åren 1991-1994 när Anne Wibble var finansminister. Rimligen var det så att den regeringen försökte att sänka skatter. Det gjorde man också; t.ex. kapitalskatterna sänktes mycket kraftigt. Men inte blev det mer jobb för det. Oavsett om det gäller Sverige eller omvärlden finns inte det enkla sambandet mellan skattenivåer och sysselssättningsnivå. Jag skulle tro att det snarare går att bevisa motsatsen, att man i länder med ett någorlunda högt skattetryck som finansierar en gemensam sektor har en högre sysselsättning än i länder med mycket låga skatter.
Herr talman! Jag vill påstå att det var en evig tur att det var jag som var finansminister under de svåra åren snarare än någon socialdemokrat. I så fall hade det varit etter värre i dag. Statsministern säger att höga skatter skapar fler jobb. Detta är en extremt egenartad uppfattning. Jag tolkar det så att statsministern svarade på min fråga genom att säga: Ja, det blir fler jobb om man höjer marginalskatten. Då vill jag fråga: Anser statsministern att det var fel att genomföra en skattereform med hälften kvar som princip?
Herr talman! Jag vet att det under 80-talet fanns denna mycket enkla nationalekonomiska teori: Sänk skatterna, låt marknadskrafterna ta över mer och mer så kommer allting att bli bra. Vad blev följden av denna nyliberala lära? Jo, arbetslösheten steg till rekordnivåer, klyftorna ökade, socialt och ekonomiskt, mycket snabbt. Jag tror att de allra flesta i dag är överens om att det behövs en politisk styrning för att vi skall kunna klara sysselsättningen och den extra värnskatten. För att klara av ett budgetunderskott på 13-14 % har vi tvingats skära i utgifter på ett sätt som aldrig tidigare i Sveriges historia. Då är det väl i all sin dar rimligt att de högsta inkomsttagarna får vara med och bära någon del av den bördan. Det är precis det som sker. Hur i allsin dar tror Anne Wibble att vi skulle kunna klara detta saneringsprogram om enbart de som drabbas av utgifter skulle bära denna börda? Det som Anne Wibble säger här visar ju att den förra regeringen inte hade förutsättningar att ta Sverige ur den ekonomiska krisen.
Herr talman! Jag vill citera den förre finansministern, Kjell-Olof Feldt, angående skattereformen: "Läget för låginkomsttagarna förbättras ej av högre skatter för andra." Det som statsministern nu säger är alltså att det var fel med skattereformen och att högre marginalskatt skapar flera jobb. Vi kan alltså se fram emot ytterligare höjningar av marginalskatten så att det blir ännu svårare att utbilda sig, att arbeta och att driva företag med lönsamhet. Det är ett dråpslag mot de arbetslösa.
Herr talman! Det här känns litet slitet. När ni inte har något annat argument att komma med, så använder ni Kjell-Olof Feldt som livboj. Jag upplevde valrörelsen 1991, valrörelsen 1994 och jag har upplevt det i kammaren i dag. Har ni inga sakskäl? Läs om boken av Kjell-Olof Feldt så får ni kanske en något mer nyanserad bild. Och sedan denna fantastiska tro! Om vi har en värnskatt på 5 % under några år för att höginkomsttagarna skall vara med och bära sin del av bördan, är detta ett hot mot arbetslösheten. Jag kan försäkra att det inte är många utanför Folkpartiets krets - om ens inom den - som tror på den argumentationen.
Herr talman! Om man ser på befolkningsutvecklingen under det senaste året, 1995, har ju Sverige börjat att kantra rätt så kraftigt. Jag tänkte vända mig till arbetsmarknadsministern, som är ansvarig för de regionalpolitiska frågorna. Befolkningsutvecklingen innebär att 9 av 24 län kunde uppvisa positiva befolkningssiffror medan skogslänen, sydöstra Sverige och Bergslagsområdet fick vidkännas en betydande minskning. Vilka nya grepp och instrument funderar arbetsmarknadsministern över när det gäller regionalpolitiken?
Herr talman! Först ett konstaterande: Den djupa depressionen under 90-talet har slagit rätt över det svenska samhället. Det är ingen större tröst för mig och Per-Ola Eriksson, men det är ändå så att arbetslösheten och sysselsättningsminskningen har varit ungefär lika stor i hela landet. Det är det första. Det andra är att i det saneringsprogram som regeringen jobbar med har regionalpolitiken haft en särställning. Vi har inte genomfört neddragningar i regionalpolitiken. Det tredje som jag vill peka på är att från i år verkar också medlemskapet i den europeiska unionen. Vi har efter diskussioner i den här kammaren enats om en väldigt stark koncentration av EU-medel för regionalpolitik till de hårdast utsatta regionerna. Nu skall programgrupperna komma i gång under de närmaste månaderna. De skall se till att detta mycket omfattande stöd används för att bygga upp företagsamhet i regionerna. Glädjande nog används merparten av dessa pengar just för att stödja nyföretagande och småföretagande huvudsakligen i Norrlands inland och i sydöstra Sverige.
Herr talman! Anders Sundström behöver inte informera mig om att stödet till regionalpolitiken inte har dragits ned. Det var ju Centerpartiet som medverkade till att det inte skulle sparas på regionalpolitiken. Men vad jag tycker att vi skall föra en diskussion om det är att det behövs nya grepp inom regionalpolitiken. Miljöområdet är ett snabbt växande område. Energiområdet bör också bli föremål för betydande satsningar i glest befolkade områden, eftersom det där finns energiresurser och miljöresurser. Jag tycker att vi skall lyfta fram den typen av åtgärder. Jag undrar om arbetsmarknadsministern är beredd att medverka till att få till stånd ett programarbetet på det området för att tillsammans med andra sektorer, där det är möjligt att få pengar från EU, skapa en positiv utveckling i glesbygdsområden. Det behövs dessutom mera individinriktade stödåtgärder för att sysselsättning och service skall kunna upprätthållas i utsatta områden.
Herr talman! Jag har tre synpunkter. För det första: Regeringen förbereder just nu ett förslag till fortsatt utbyggnad av högskolan. Vi har redan sagt att vi skall prioritera de små och medelstora högskolorna. Detta är en viktig regionalpolitisk satsning. För det andra: Vi förbereder en diskussion med de andra partierna när det gäller omställningen av energin. Jag vill då gärna understryka det som Per-Ola Eriksson säger, att om vi skall hitta alternativ i Sverige - och det skall vi - finns ju väldigt mycket av biobränslesatsningarna i de hårdast utsatta regionerna. För det tredje: Just nu jobbar två utredningar med en översyn av regionalpolitiken. Det gäller dels den stora regionalpolitiken där man framför allt skall se på konsekvenserna av avregleringar och privatiseringar, dels företagsstödet och på vilket sätt det skall omvandlas för att bli mer effektivt. Detta ligger i linje med de synpunkter som Per-Ola Eriksson nu framförde.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. I lördags höll skärgårdsborna ett extra skärgårdsting. De känner sig hotade av den nya fastighetsskatten, och många är rädda att de tvingas flytta. Den politik som bedrivs är onekligen inkonsekvent. För att man skall värna om en levande skärgård får skärgården diverse stöd och bidrag. Samtidigt beskattas skärgårdsborna så hårt att de inte kan bo kvar. Finansministern lovade i höstas att återkomma med ett förslag till en ändrad fastighetsskatt för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Jag vill fråga statsministern: När kommer förslaget och hur kan det komma att se ut?
Herr talman! Detta är alltså en fråga riktad till en departementschef om departementets arbete. Vederbörande departementschef är inte närvarande. Jag kan alltså inte nu direkt svara på frågan när den propositionen med det förslaget är klar.

Herr talman! Jag har en fråga till invandrarministern. Det har ställts många frågor kring den rapport om de utvidgade asylsökande flyktingarna från Åsele som invandrarministern begärde och fick. I den rapporten fanns åtskilliga felaktigheter som först via en läcka och sedan genom offentliggörande har kommit till allmän kännedom. Detta är till skada för de utvisade familjerna. Det är också till skada för tilltron till svenska myndigheter. Läckan hade troligen inte uppstått om UD hade sekretessbehandlat rapporten redan innan den lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! Det var en anmärkningsvärd fråga som formulerades som ett påstående. Jag har inte använt den möjligheten och kommer naturligtvis inte heller att göra det.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. I samband med FN:s 50-årsjubileum i fjol inbjöd statsministern 15 andra regeringschefer till ett möte för att diskutera på vilket sätt man skulle kunna stödja FN:s reformprocess som går ut på att göra FN starkare och effektivare. Nu vill jag fråga om det har blivit en fortsättning på det här initiativet. Pågår det något arbete i denna grupp av 16 regeringschefer för att utöva påverkan och lämna konkreta förslag till den nödvändiga reformeringen av FN:s arbete?
Herr talman! Det är riktigt som Nils T Svensson säger, att under firandet av FN:s 50-årsjubileum hade jag ett möte med företrädare för 15 andra medlemsländer. Det var ett arbete som Sverige ledde. Syftet var att försöka få i gång en reformprocess inom FN. Parallellt med detta har det inom generalförsamlingen bildats en grupp för att man skall försöka få till stånd ett sådant arbete. Vi var då överens om den strategin att vi skulle se vad som kunde åstadkommas inom generalförsamlingens ram. Vi ser ett egenvärde i att fler länder är engagerade. Om det arbetet inte ger resultat är det vår avsikt i 16-mannagruppen att ta konkreta initiativ. Vi följer alltså detta mycket noga.
Herr talman! Jag är osäker på vilken minister det är som skall svara på min fråga. Jag tror att den berör utbildnings och arbetsmarknadsministern och kanske finansministern, vilken inte är här, men det är möjligt att statsministern kan besvara den. Vi har i dag en situation med många vuxenstuderande som inte har möjlighet att fortsätta sina studier därför att ekonomin inte tillåter det. Detta är ett akut problem, som också rör väldigt många kvinnor som har blivit av med barntillägg och liknande. Jag vet ju att regeringen har ambitioner att satsa på utbildning, vilket jag tycker är bra. Men om den inte går hand i hand med ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt att studera för många så blir det ingenting av ambitionen.
Herr talman! Först och främst är det inte riktigt sant att det nu är färre som vuxenstuderar än tidigare. Däremot är det sant att det är flera som finansierar sina studier med studiemedel än tidigare. Det beror på att studiemedlen för vissa är mer fördelaktiga än svux. Orsaken till det är i sin tur att nivån i svux har sänkts genom att det är knutet till a-kassan. Inför framtiden är det naturligtvis oerhört viktigt att ha ett studiesocialt system som ger ett rejält stöd, särskilt till dem som har låg utbildning. Det är det uppdrag som den studiesociala utredningen har, vilken inom kort kommer att redovisa sina förslag. Jag räknar med att vi skall kunna lägga fram förslag när det gäller dessa frågor i samband med statsverkspropositionen i september i år.

Herr talman! MC-gängsfrågan är en fråga som Rikspolisstyrelsen och flera närmast berörda länspolismästare har lagt ned ganska mycket arbete på. Deras arbete går ut på att säkerställa att deras organisationer har en sådan resursfördelning, bemanning och kompetensutveckling samt det regelverk de behöver för att kunna angripa problemet. Jag tror att Siw Persson är väl medveten om att det under det senaste året har skett en stark utveckling inom polismyndigheterna när det gäller Polisens förmåga att hantera denna problematik, särskilt inom de länspolismyndigheter som är direkt berörda. Det handlar inte bara om att de har sett över sin organisation och sina arbetsformer, utan de har också kommit med förslag till regeländringar. Det bedrivs ett arbete i regeringskansliet för att i någon mån tillgodose de önskemål som finns från Polisens sida. Dessutom vill jag lägga till att denna problematik har en internationell aspekt. Ofta handlar det om en organiserad brottslighet som går över gränserna, och Polisen har utvecklat sitt samarbete, i första hand med Danmark men även inom en vidare internationell ram. Allt detta sammantaget, Siw Persson, har lett till att vi under senare tid har haft flera rättegångar i våra domstolar när det gäller MC-gängens brottslighet än någonsin tidigare.

Herr talman! Det är givetvis en av de viktigaste uppgifterna för ledningen inom varje polisorganisation att se till att man har resurser och att man använder dem så att man får ut det bästa möjliga av arbetet. Övertidsarbete handlar inte bara om att man har för mycket att göra på ordinarie arbetstid. Att man inom Polisen arbetar övertid beror på att det är vid just den tiden på dygnet och i veckan som polisinsatserna bäst behövs.

Herr talman! Min fråga ställer jag till arbetsmarknadsministern. Den gäller den omställning som vi står inför när det gäller energipolitiken. Både Biobränslekommissionen 1992 och Energikommissionen, som lämnade sitt betänkande i december 1995, har konstaterat att det i Norrlands inland finns stora mängder av den råvara som kan användas till biobränsle. Om råvaran tas tillvara skapas det sysselsättning i sysselsättningssvaga områden samtidigt som miljön förbättras genom mindre skadliga utsläpp. En sak är då väldigt viktig, nämligen att förkorta de ekonomiska transportavstånden. Det kan vara ett billigt sätt att skapa varaktiga arbetstillfällen som då kanske kan komma till stånd utan andra stödformer än ett transportstöd. Det finns de som tror att det kan röra sig om 30 000-40 000 arbetstillfällen i en storskalig biobränslesatsning. På den lista som gäller transportstöd upptas i dag spånskivor men inte förädlade biobränsleprodukter, trots att förädlingsprocessen är ungefär likadan. Kan transportstödet för förädlade biobränsleprodukter vara en början på en biobränslesatsning?
Herr talman! Jag skulle vilja besvara frågan så här: Jag är övertygad om att den energiomställning som vi står inför innebär att vi måste satsa kraftigt på biobränslet. Jag är också övertygad om att det mest naturliga sättet att göra det faktiskt är att nyttja de skogsråvaror och torrtäkter som är perifert belägna i Sverige just därför att skogsindustrin nu förändrar sitt flöde av råvaror till sina industrier. Man kräver allt kortare avstånd för att minska kapitalbindningen. Då uppstår ett överskott, framför allt i Norrlands inland, som är utmärkt att använda och dessutom sysselsättningsintensivt. Jobben hamnar ute i skogsbygderna, och det tror jag är riktigt. Däremot är jag själv rätt tveksam till en utvidgning av transportstödet, därför att transportstödet har nackdelen att det faktiskt minskar intresset för att förädla råvarorna på plats.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Winberg. Den 21 december sade regeringen bestämt nej till att lösa finansieringen av det nya systemet för ersättning av rovdjursrivna renar, som denna riksdag beslutat om och som trädde i kraft den 1 januari i år. Regeringen sade nej trots att bostadsutskottet våren 1995 förutsatte att regeringen skulle återkomma med ett förslag, antingen i tilläggspropositionen eller i särskild ordning som vi uttryckte det. Efter att Svenska samernas riksförbund i ett brev till bostadsutskottet bett om riksdagens hjälp och en majoritet i bostadsutskottet enats om att driva igenom ett utskottsinitiativ har jag vederfarit att Margareta Winberg skall lägga fram ett förslag på Jokkmokks marknad på lördag. Det är väl inte så, fru statsråd, att regeringen i fortsättningen tänker lägga fram sina förslag på marknader i stället för i riksdagen? Jag vill be statsrådet att redan i dag lätta på förlåten och avslöja det väsentligaste i det regeringsförslag som statsrådet tänker presentera för marknadsbesökarna i Jokkmokk.
Herr talman! Det är mycket riktigt så att det i budgeten fanns 14 miljoner kronor avsatta för detta ändamål, alltså ersättning för rovdjursrivna renar. De avsattes utifrån ett system som vi hade vid det tillfället. Därefter har Sametinget i samarbete med Naturvårdsverket i en utredning lagt fram ett nytt förslag. I det förslaget hävdar man att det finns fler rovdjur nu än tidigare. Man beskriver också prisutvecklingen på renkött, och drar därvid slutsatsen att de 14 miljonerna inte kommer att räcka. Detta har vållat en viss debatt i medierna. Jag har träffat företrädare för Sametinget och för Naturvårdsverket och vi har efter detta satt i igång med ett arbete på mitt departement. Det är ingalunda så att förslaget skall läggas fram på Jokkmokks marknad, utan jag skall träffa samerna där uppe i samband med ett samemöte. Då skall jag ha min diskussion med dem och då skall jag också presentera de tankegångar regeringen har i den här frågan.
Herr talman! Innebär detta svar, fru Winberg, att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till lösning på denna fråga, såsom vi efterlyste redan för ett år sedan?

Herr talman! Ämnar statsministern att minska demokratin eller att förstärka den i kammaren? Skall längden på voteringarna öka genom att en minister talar om en enig riksdag när man ej yrkat bifall på en reservation i betänkandet i kammaren? Invandrarministern har talat om en enig riksdag trots att det har funnits reservationer. Han har gjort detta dels i riksdagsdebatten i fredags, dels på Flyktingpolitiska rådet i måndags. Det gäller Sfu:19 1988 Det gällde att skärpa till bedömningen i fråga om utvisningar i fall där felaktiga uppgifter förekommit. Det handlade om utvisningar efter det att permanent uppehållstillstånd utfärdats. Om detta accepteras måste ledamöterna yrka bifall till varje reservation i kammaren. En reservation står fast tills man drar tillbaka den. Vi har blivit uppmanade att bara ställa oss bakom våra reservationer och inte votera. Vill statsministern öka förtroendet för hela riksdagen, även reservanter, så att man ej kan manipulera med skrivna reservationer?
Herr talman! Det är svårt för mig att omedelbart här bedöma om det har skett en feltolkning från ett statsråds sida av ett riksdagsbeslut. Har det varit så, vill jag säga att vi är angelägna om att korrekt återge riksdagens stämningar och uppfattningar. Jag vet att man, för att det skall gå snabbare, inte alltid formellt yrkar bifall på reservationer. Då finns naturligtvis risken att detta kan utläsas felaktigt. Regeringen är dock angelägen om att korrekt återge de stämningar och de uppfattningar som finns i riksdagen.
Herr talman! I regeringens proposition om tilläggsbudgeten som nu ligger på riksdagens bord och som skall behandlas här, föreslår statsrådet Carl Tham under avsnitt B att folkhögskolornas skall drabbas av kraftiga nedskärningar. Folkhögskolornas extra platser för arbetsmarknadspolitiska insatser skall minskas från dagens 10 000 platser till 6 000 platser. Det handlar alltså om en neddragning på 40 % till hösten. Detta slår hårt mot olika grupper, ofta äldre, korttidsutbildade personer och arbetslösa kvinnor. Jag vill fråga statsrådet Carl Tham: Varför detta hårda slag mot folkhögskolorna och mot de drabbade grupperna?
Herr talman! Regeringen har redan tidigare gjort fullt klart att det här handlar om tillfälliga arbetsmarknadspolitiska medel som under en viss tid används för att förstärka olika delar i utbildningssytemet. Detsamma har gällt alla de olika satsningar som har skett och som fortfarande sker. Det är inte så, vilket är det intryck som man möjligen kan få av denna fråga, att det sker någon total nedskärning av folkhögskolornas verksamhet. Vad som har hänt är att de extra, tillfälliga medel som har givits till folkhögskolorna har skurits ned. Motsvarande har skett på andra områden. Vår strävan är ju att så småningom åstadkomma en permanent förstärkning av vuxenutbildningen. Då är det fråga om platser som skall finnas kvar, och som är permanent finansierade. Detta skall vi återkomma till i samband med statsverkspropositionen. Vad det här handlar om är de tillfälliga satsningar som har skett med a-medel under en tid och som nu trappas ned.
Herr talman! Det var just det min fråga rörde. Jag sade just att det är de tillfälliga platserna som dras ned med 40 % i den situation som vi nu har. I ett rum här borta har jag just träffat representanter för sex folkhögskolor i Östergötland. De får en kraftig nedskärning inför hösten. Nu skall de åka hem och säga upp lokaler och säga nej till dem som kommer in. Det märkliga är att det i Perssonplanen står att man skall göra satsningar på just dessa grupper. Det talas vitt och brett om detta. Då är min fråga: Skall man nu först dra ned med 40 % på folkhögskolorna, och även inom komvux, för att sedan i en oviss framtid utöka igen?
Herr talman! Det har varit fullt klart från början att detta har handlat om tillfälliga platser. Det måste alla som har fått dessa platser ha varit medvetna om. De måste också ha varit medvetna om att detta så småningom skulle fasas ut. Jag var angelägen om att säga att det inte handlar om någon nedskärning av folkhögskolornas ordinarie verksamhet. Man kan annars lätt få det intrycket. Det handlar om en nedskärning av den tillfälliga förstärkningen. Det ligger ju i själva ordet att en tillfällig förstärkning är en tillfällig förstärkning. Sedan är det så, som jag sade tidigare, att vi planerar att förstärka vuxenutbildningen i framtiden. Då får vi också se på avvägningen mellan komvux, folkbildningen - inklusive folkhögskolorna - och andra utbildningsinsatser som behöver göras.
Herr talman! Jag är nog lika förvånad som Karl Göran Biörsmark, särskilt med tanke på Carl Thams tidigare inlägg där han berörde detta med ett nationellt kunskapslyft för Sverige. Det talade även Anders Sundström om i den tidigare debatten idag. "Fasas ut" säger Carl Tham. Fasas ut till vad då? Till en passiv arbetslöshet? Vi vill ju inte ha den typen av bidrag! Vi ser ju hellre att människor sätts i aktiv verksamhet, och till det hör studier. Om Carl Tham hänvisar till att detta var tillfälliga pengar och att nya pengar kommer i budgetpropositionen som, får vi hoppas, börjar gälla från den 1 januari 1997, vad är det då för idé att fasa ut 40 % av de tillfälliga platserna under den tid som återstår av det här året? Är det bättre att de sitter hemma i sina soffor och tittar på denna typ av debatter än att de bedriver studier på folkhögskolor?
Herr talman! Det kan väl aldrig skada att titta på riksdagsdebatter. Men det var inte det som frågan gällde. Jag har aldrig sagt, och säger inte heller nu, att det blir så att regeringen i en framtida proposition kommer att göra en satsning på exakt denna nivå när det gäller folkhögskolorna. Det får vi se. Det finns många angelägna behov inom vuxenutbildningen, och vi vet ju att också den kommunala vuxenutbildningen är mycket omfattande. Det finns också där många platser som finansieras tillfälligt, och också där behövs det en förstärkning. Den framtida avvägningen mellan den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolorna skall vi återkomma till. Vi är helt överens om att det är viktigt med en satsning på utbildning. Detta kan dock inte innebära att tillfälliga satsningar, där det från början har beslutats att de skall vara tillfälliga, utan vidare förvandlas till permanenta satsningar och att de som har fått pengar med hänvisning till tidigare beslut planerar som om dessa pengar vore eviga. Så kan man inte ha det. Då kan man ju inte göra tillfälliga satsningar.
Herr talman! Nu är det ju så att Carl Tham, gudskelov höll jag på att säga, inte kommer att vara i TV Är det vettigt Carl Tham, att fram till dess att den nya budgetpropositionen kommer att börja gälla skicka ut så många i en förmodligen passiv situation. Det var ju det frågan handlade om, inte om huruvida de tittade på riksdagsdebatter eller inte. Mot den här bakgrunden blir utbildningsministerns svar och hållning i den här frågan ännu obegripligare för de arbetslösa som råkar sitta i soffan och se på den här debatten.
Herr talman! Det var frågeställaren själv som åberopade den nu förda debatten som ett särskilt inslag i sin argumentering. För min egen del vill jag hävda att det satsas oerhört mycket på extra, tillfälligt finansierad, vuxenutbildning i vårt land. Vi måste hålla på att utbildningens tillfälliga natur innebär att den så småningom fasas ut. Regeringen skall vidare återkomma om de framtida satsningarna, men det kan inte innebära att tillfälliga satsningar utan vidare förvandlas till permanenta.
Herr talman! Jag har en kortfattad fråga till statsministern. Jag tror inte att jag behöver lägga ut texten om dess bakgrund. Hur stor andel av en människas lön anser statsministern att det offentliga kan ta ut i skatt? Var går den övre gränsen?
Herr talman! Det är väl uppenbart så att det går att ta ut skatt på den nivå som för närvarande gäller. Vi har inga planer på att höja den i någon avsevärd omfattning. Det kan bli fråga om vissa omfördelningar.
Herr talman! Jag fick det beskedet av statsministern att nivån inte skall höjas, och det är ju intressant med hänsyn till de propåer som har kommit till kongressen. Kan jag då få ett löfte av statsministern att han på socialdemokraternas partikongress kommer att argumentera för åtminstone bibehållen nivå när det gäller skatterna?
Herr talman! Jag har ju observerat att nästan all debatt numera i vårt land rör sig om socialdemokraterna och att andra partiers politik mer och mer kommer i skymundan. Jag hade dock aldrig kunnat drömma om att jag i riksdagens frågestund skulle få stöd från oppositionspartierna när det gäller vilka frågor vi skall driva på vår partikongress. Jag tackar ändå för det. Jag tror inte att vi någon nämnvärd grad kommer att öka skatteuttaget. Vissa skatter kan komma att höjas, och några kommer att sänkas, men det viktiga är att vi till slut bestämmer oss för vilken offentlig verksamhet vi vill ha och inte, som den borgerliga regeringen gjorde, lånar till löpande utgifter. Det tror jag är farligt. Man skall alltså först bestämma sig för vilken utgiftsnivå man kan ha, och sen skall man betala för den. Men tack så hjärtligt för stödet till den socialdemokratiska partikongressen!
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Varhelst människor möts nu för tiden, i varje fall där jag rör mig, diskuteras möjligheten för gärningsmän att skylla på varandra vid grova brott. Jag hade fått för mig att det hål i rättstillämpningen om uppenbarades genom det s.k. Lindomefallet hade åtgärdats. Man säger nu att liknande saker har skett här och var, t.ex. i Söderhamn. Det vore väldigt värdefullt om justitieministern kunde göra ett klarläggande på denna punkt.
Herr talman! Jag bör först göra ett klarläggande. Det har blivit ganska väl klarlagt på senare tid, efter den noggranna utvärdering som gjordes av vad som hade hänt i rättsväsendets arbete i Lindomemålet, att det var ett var ett mindre bra polisarbete som låg till grund för åklagarens beslut och den vidare hanteringen. Det brast i den brottsbalksundersökning som gjorde det möjligt att fastställa händelseförloppet och därigenom också vem som hade utfört gärningen. Detta gör att hela den debatt som föregick den här utvärderingen kom i en helt annan dager. Den debatten, som bl.a. dessvärre initierades här i kammaren, utgick från att det var något fel på lagstiftningen. Det tillsattes i och för sig också en utredning, som skulle se över huruvida det var något fel på lagstiftningen. Den utredningen, under ledning av en professor i straffrätt, kom fram till att vår lagstiftning ger möjlighet att fälla två personer lika ansvariga för en gärning. Det viktiga är - och det måste gälla i alla sammanhang - att man över huvud kan fastställa vad som har hänt. Detta hindrar inte att vi ändå går vidare med ett lagstiftningsärende, och det har att göra med om vi kan flytta gränserna för medhjälp till att omfatta underlåtelse att ingripa för att förhindra någonting. Skall vi alltså utvidga det straffbara området för passivitet? Det har egentligen ingenting med Lindomefallet att göra och inte heller med så många av de andra rättsfall som har debatterats. Det viktiga i de här sammanhangen är att man säkerställer att det görs ett bra polisarbete. Jag vet att polisen utvecklar sina tekniska metoder för att säkerställa ett bra underlag och därefter att domstolarna gör sitt jobb på rätt sätt. Kom inte med den kravtypen - som jag tycker har varit för vanlig - att man t.ex. skall sänka beviskrav för att på det viset få flera fällda! Vi måste upprätthålla rättssäkerheten och höja kompetensen i rättsväsendet. Det har skett under senare tid, och vi fortsätter att arbeta med det.
Herr talman! Det var inte alls min mening, fru justitieministern, att plädera för att vi skulle sänka beviskraven. Jag tycker själv att dessa är oerhört viktiga. Det diskuteras mycket ute i samhället att man kan skylla på varandra och komma undan sitt straff för ett grovt brott, något som många naturligtvis tycker är djupt upprörande. Jag är mycket nöjd med justitieministerns svar, och jag önskar regeringen lycka till med en skärpning av rättstillämpningen.
Herr talman! Jag vänder mig till statsministern. President Chirac slutar aldrig att förvåna. I går meddelade han omvärlden att Frankrikes åtagande i Polynesien var slut i och med att kärnvapenproven hade avslutats. Det innebar att han inte längre skulle lämna Polynesien ekonomiskt stöd. Alla i den här kammaren förstår att det som man har utsatt Mururoa, Fangataufa och flera andra öar för har effekter - nu och för framtiden - ekologiskt, ekonomiskt och hälsomässigt. Jag bad statsministern ta upp det här i FN inför den 24 oktober. Vårt land är medlem i EU. Jag undrar: Vad ämnar statsministern göra för att frågan om Polynesien och de övergrepp som har skett där tas upp i EU och FN?
Herr talman! Som Eva Goës mycket väl vet har den svenska regeringen och glädjande nog också många andra regeringar engagerat sig starkt och givit uttryck för sin uppfattning. På den punkten finns alltså inte minsta tvekan om vår reaktion. När det gäller de framtida ekonomiska relationerna mellan Frankrike och Polynesien är jag inte beredd att i dag redovisa några förslag om vad vi kan komma att göra eller inte. Det får bli föremål för vanlig beredning.
Herr talman! Vi har i riksdagen ett nätverk, Parlamentariker för en kärnvapenfri värld, och vi har därifrån gjort ett uttalande om att man åtminstone borde skicka en oberoende expertgrupp till de här öarna för att följa upp de konsekvenser som provsprängningarna har fått. Därmed skulle man åtminstone kunna följa upp vad som har hänt och sedan kunna ställa Chirac till svars. Jag menar att urbefolkningen på ett eller annat sätt måste kunna få ersättning för det som har hänt. Jag undrar om det finns någon möjlighet för statsministern att ta upp detta i EU.
Herr talman! Detta är inte en fråga som EU kan besluta om, men däremot kan Sverige naturligtvis på olika sätt ge uttryck för en uppfattning. Om Eva Goës inte är nöjd med regeringens agerande, återstår möjligheten att någon från nätverket i riksdagen motionerar i frågan.
Herr talman! Min fråga går till arbetsmarknadsministern. För drygt två och en halv timme sedan deklarerade arbetsmarknadsministern här i kammaren att regeringen är "beredd att pröva varje förslag att lösa massarbetslösheten". Jag och andra kristdemokrater har upprepade gånger motionerat om att ge människor möjlighet att ta ett sabbatsår från sitt arbete genom förtida pensionsuttag. Detta år skulle man kunna använda till studier, till resor, till snart sagt vad som helst. Det skulle kunna ge en möjlighet för arbetslösa att gå in som vikarier och därmed få in en fot på arbetsmarknaden. Skulle arbetsmarknadsministern vilja utveckla sitt löfte om att seriöst pröva varje förslag genom att pröva också tanken på ett sabbatsår?
Herr talman! Regeringen har tillsatt en rad parlamentariska utredningar som jobbar med både arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. I den arbetsmarknadspolitiska kommittén finns utmärkta möjligheter att framföra den typen av synpunkter. När vi vid halvårsskiftet skall lägga fram en proposition till riksdagen kommer vi att ta till oss alla de idéer som finns. Det är oerhört viktigt att många engagerar sig och försöker finna olika lösningar. Det finns, vilket jag tyckte debatten gav ganska klart besked om, inte några enkla lösningar på problemen. Därför krävs det att alla deltar. Jag uppskattar initiativet och hoppas att det finns med i diskussionen i arbetsmarknadspolitiska kommittén.
Herr talman! Jag vill bidra till det positiva svaret och säga att i Danmark är det här redan prövat med framgång. Det kanske är en litet annorlunda modell som handlar om a-kassa och procentsatser, men förslaget är alltså redan testat i vår omvärld på ett framgångsrikt sätt. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar så att kristdemokraternas förslag om förtida pensionsuttag kommer att finnas med och prövas seriöst i framtiden.
Herr talman! När man tittar ut över världen skall man komma ihåg att det i Europa bara finns tre länder som har högre sysselsättning än Sverige. Det är Norge, Island och Luxemburg.
Herr talman! I Storbritannien har arbetslösheten kontinuerligt sjunkit i 28 månader i sträck. Det är en exceptionell utveckling om man jämför med övriga Därför vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsministern: Har arbetsmarknadsministern studerat den engelska utvecklingen? Om han inte har gjort det - avser han att undersöka vad det är för faktorer som har lett till denna utveckling?
Herr talman! Margit Gennser tar upp en fråga som liknar den som Per Unckel tog upp tidigare. Då var det Nya Zeeland, nu är det Storbritannien. Sysselsättningen har ökat snabbare i både Nya Zeeland och Storbritannien än i Sverige. Men båda länderna har betydligt lägre sysselsättning än Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att t.ex. Storbritannien har en arbetslöshet som är ungefär lika stor som i Sverige. Men där har man genomfört allt det som Margit Gennser vill genomföra. Där har man löneklyftor, lönespridning, en krossad fackförening, stora klassklyftor, en raserad välfärd och en lika hög arbetslöshet. Vad är det som är så mycket bättre med det?
Herr talman! Jag vill hänvisa till två nummer av The Economist där man redovisar ett ganska stort forskningsprojekt. Man tar upp s.k. frihetsindex men tittar också på avreglering i världen. Det är alldeles riktigt att England har uppnått ett bra resultat genom avreglering. De låg högt i toppen på den listan medan Sverige tillhörde den sämre hälften. Närmaste land var Honduras. Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern som gäller arbetslösheten - inte sysselsättning, som vi ju kan åstadkomma på en rad olika sätt. Jag undrar: Är det inte väsentligt att undersöka hur man genom avreglering och, naturligtvis, andra åtgärder kan få ned arbetslösheten? Vi har i dag 12 % arbetslöshet om vi räknar in alla dem som står utanför arbetsmarknaden. England har faktiskt lyckats att bringa ned sin arbetslöshet.
Herr talman! Jag kan göra det mycket enkelt för mig genom att fråga: Tror vi att engelsmännen är nöjda med det land som de har skapat? Det syns ju i opinionsmätningarna hur glada de är över avregleringen och klassklyftorna! Storbritannien har faktiskt inte bättre arbetsmarknad än Sverige. De har inte högre sysselsättning och inte lägre arbetslöshet, men de har stora orättvisor. Nya Zeeland, som Per Unckel jämförde med, har långt sämre sysselsättning än Sverige. Sverige hade, när vi lämnade över till den borgerliga regeringen 1990-91, tillsammans med Storbritannien Europas högsta sysselsättning i den privata sektorn. Dessutom hade Sverige en hög sysselsättning i den offentliga sektorn.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern som berör lokalhyreslagstiftningen. En väl fungerande lokalhyreslagstiftning är oerhört viktig inte minst för att de små företagen skall ha trygghet i verksamheten. Lagstiftningen är därför indirekt viktig också för sysselsättningen. Jag tror att det är nödvändigt med en reformering av lokalhyreslagstiftningen. För ungefär ett år sedan begärde riksdagen av regeringen en översyn av lokalhyreslagstiftningen och ett nytt förslag. Mina frågor är: Delar justitieministern min bedömning att en reformering av lokalhyreslagstiftningen är nödvändig? Var befinner sig beredningsarbetet i departementet? När kan riksdagen förvänta sig ett förslag om en reformerad lokalhyreslagstiftning?
Herr talman! Jag är inte säker på att jag kan svara på några andra frågor än den första. Den kanske är den viktigaste. Ja, jag anser att vi måste se över reglerna för lokalhyresgästerna. Hyresrättsutredningen har för närvarande lämnat sitt betänkande när det gäller bostadshyresgästernas förhållanden. Det arbetet är under beredning, och det kommer en lagrådsremiss ganska snart. När det gäller lokalhyresgästerna försöker jag snabbt erinra mig var det arbetet befinner sig. Tyvärr kan jag inte lämna besked här, men jag återkommer gärna om det. Det kanske ändå var viktigast att få svar på huvudfrågan.

Herr talman! Jag vill rikta min fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. De anställda på sockerbruket i Roma på Gotland har varit oroliga ända sedan koncernen Danisco köpte bruket. Jag undrar hur läget är, hur jordbruksministern driver den här frågan och vilka förutsättningar som finns för att man skall få fortsätta att tillverka socker där.
Herr talman! Frågan om sockerbruket på Gotland har varit en långdragen historia. Tills nyligen har det också utgått ett statligt bidrag för driften. I samband med förhandlingar om EU och medlemskapet tilldelades Sverige en sockerkvot. Den disponeras av förädlingsföretaget som i det här fallet är Danisco. Det är ju enbart ett företag i Sverige. Danisco har under många år sagt att man vill lägga ned sockerbruket på Gotland. Jag har därför i Bryssel förvissat mig om att regeringen, om den så önskar, kan få en regionalisering av den nationella kvoten. Det motsvarar ca 8 % som skulle kunna gå till Gotland. För att de 8 % skall kunna utnyttjas krävs emellertid att det finns ett bruk på Gotland. Det är det diskussionen handlar om i dag. Vill Danesco inte sälja bruket kan man i framtiden inte heller producera 8 % av betorna. Då får betodlarna i stället övergå till annan produktion. Frågan är alltså ganska komplicerad.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det finns ett förslag om ett s.k. analysregister inom Europolsamarbetet. Man skall få registrera speciella persondata som ras, politiska åsikter, religiösa övertygelser, hälsotillstånd och sexuellt beteende. I en artikel i går i Svenska Dagbladet säger justitieministern att Europolsamarbetet inte innebär att några nya uppgifter registreras i vårt land. Det tolkar jag så att sådana här personuppgifter i enlighet med vår lagstiftning redan kan registreras i Sverige. Sen är det ju så att om det uppkommer felaktiga uppgifter i dessa register har den enskilde individen svårt att rätta till dem eftersom han inte har insyn i dem. Men även polisen kan ju upptäcka sådana felaktigheter. När vi då är med i Europolsamarbetet och dessa data på personer finns i Europolregistret, vilka möjligheter har vi då att korrigera felaktiga uppgifter av den här karaktären?
Herr talman! Det är helt rätt som Bengt Hurtig har uppfattat frågan. De uppgifter som skall samlas hos Europol för att bearbetas och höja kvaliteten på det nationella polisarbetet utgår ifrån de uppgifter som redan finns i vart och ett av medlemsländerna. De uppgifter som Sverige kommer att vidarebefordra till Europol för att sammanställas med andra uppgifter regleras alltså av svensk lagstiftning. Det är svenska regler för registrering som styr vilken information från Sverige som kommer in i Europolsamarbetet. När det gäller Europol vill jag i det här sammanhanget understryka att det internationella samarbetet, bl.a. genom Europol, är oerhört viktigt om vi skall kunna komma till rätta med den alltmer ökande grova organiserade brottsligheten som går över gränserna. Jag skulle vilja säga att det är synd att Europol inte har kommit längre än det har gjort. Det är fortfarande ett instrument som vi inte har någon glädje av. Det är dagens stora problem. Jag tror inte att vi skall bekymra oss över att vi utvidgar våra möjligheter att använda det här analysinstrumentet för att bekämpa den brottslighet som vi har i Sverige.
Herr talman! Jag tror också att polissamarbete är viktigt, men det får inte ske på ett sådant sätt att den personliga integriteten kommer i fara. Därför hade jag en annan del i min fråga. Den var: Om det nu kommer in felaktiga uppgifter från t.ex. svensk sida i det här registret, vilka möjligheter har man då att radera dem eller att ändra dem i Europolregistret? Kommer det att finnas sådana garantier, eller kommer felaktiga uppgifter att kunna fortplanta sig och leva i det här systemet?
Herr talman! För polismyndigheterna gäller samma regler som för alla andra myndigheter. När fel upptäcks i den egna hanteringen är man skyldig att rätta dem. När det gäller uppgifter i polisregistret finns det en särskild lagstiftning som reglerar det, och det kommer även att gälla när uppgifterna vidarebefordras till Europol.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. För någon vecka sedan gick statssekreteraren i Utbildningsdepartementet ut och talade om att det var dags att återföra högskolan i Jönköping och Chalmers i Göteborg till den statliga högskolefamiljen. I andra länder har man sett betydande fördelar med att ha olika huvudmän för högskolorna. Regeringen tycker uppenbarligen inte att så är fallet i Sverige. Jag vet visserligen att detta är ett rött skynke, men jag skulle ändå vilja fråga utbildningsministern vilka problem det är som regeringen bekymrar sig över när det gäller utbildning och forskning i Jönköping respektive vid Chalmers och på vilket sätt man i så fall avser att åtgärda dessa problem genom ökad insyn, statlig kontroll eller vad det nu är man vill åstadkomma.
Herr talman! Det grundläggande problemet är ett demokratiskt problem, nämligen detta att offentliga medel överförs i händerna på privata stiftelser utan möjlighet för riksdagen eller regeringen att påverka användningen av dessa medel eller ens ha insyn över användningen av dessa medel. Det är det fundamentala demokratiska problemet. Den föregående regeringen, och framför allt moderaterna, förstod aldrig det. Dessutom finns det ett ekonomiskt problem. I tider av stark åtstramning över hela den offentliga sektorn kan dessa medel inte samordnas med övrig finansiering av forskning och utbildning. Vi står inför ett skede där vi av en lång rad olika skäl vill bygga ut den högre utbildningen. Då måste också dessa medel kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. Det är det andra problemet.
Herr talman! Jag konstaterar att det i så fall enbart handlar om en ideologisk fråga för utbildningsministern. Skall jag tolka detta så att det inte finns några sakliga fördelar eller stora problem med den statliga driften som man avser kunna åtgärda genom ökad kontroll av de två högskolorna?
Herr talman! Det var en ideologisk fråga framför allt för moderaterna. Den som framför allt var ansvarig för detta, förre utbildningsministern Unckel, har ju också sagt till konstitutionsutskottet att hela poängen med detta var att föra dessa medel utanför demokratisk kontroll. Här kan man tala om en ideologisk inställning, nämligen den inställningen att offentliga medel inte skall hanteras av Sveriges riksdag.
Herr talman! Huvudskälet till den här förändringen var naturligtvis att det finns anledning att pröva olika former av överväganden när det gäller högre utbildning och olika sätt att styra den på. Man må sedan kalla det ideologi eller inte. Jag har inte läst protokollen från konstitutionsutskottet så jag kan inte uttala mig om dem. Men jag konstaterar att den här regeringen avser att komma med förslag som innebär att man kan ifrågasätta eller ändra på stiftelsereglerna. Det gör man utan att se några fördelar med detta i rent utbildningspolitiskt syfte.
Herr talman! Det är fullt möjligt för regeringen och Sveriges riksdag - och det har också skett många gånger - att besluta om olika arrangemang när det gäller utbildningen också för att vinna erfarenheter. Det är en sak. En annan sak är att föra över 16-18 Sedan vill jag också säga att det inte bara är detta, utan det handlar ju också om hur dessa medel och avkastningen av dessa medel skall kunna utnyttjas för den utbyggnad av undervisningen och forskningen som vi vill göra i det här landet. Det har också en mycket konkret ekonomisk aspekt. Det är därför som det är så viktigt att den här frågan blir löst.
Herr talman! Vi i Vänstern hade ju tänkt att försöka skapa ekonomiskt utrymme inför den forskningpolitiska propositionen för att stärka de medelstora högskolorna och även de små. Nu har jag hört att forskningspropositionen skall läggas fram i samma sammanhang som budgetpropositionen. Jag vet inte om det är sant. Men jag vill ställa en fråga till utbildningsministern. Finns det någon öppning där vi kan komma åt de pengar som den borgerliga regeringen snodde från pensionärerna och löntagarna ur löntagarfonderna så att vi kan lägga in dem i ett sammanhang i den totala statsbudgeten? Jag delar utbildningsministerns uppfattning att detta i grunden är ett demokratiskt problem. Det är också ett demokratiskt problem på det sättet att det gör det svårare för oss som vill förankra vikten av att vi har en bra högskoleutbildning och forskarutbildning i Sverige hos bredare folklager än dem som för tillfället är inbegripna i verksamheten. Sedan vill jag bara tillägga att det är intressant rent språkbruksmässigt att sitta och lyssna på ett statsråd och ett förutvarande statsråd.
Herr talman! Jag föreställer mig att det kan vara intressant. Det beror väl på att vi har skilda ideologiska uppfattningar i den här frågan. Sådant är ju alltid intressant. Låt mig säga att för närvarande har Justitiedepartementet sänt ut en promemoria som är ute på remiss. Där finns det vissa förslag som, om de genomförs, skulle göra det möjligt att på ett fördelaktigt sätt samordna utnyttjandet av dessa medel med andra resurser för universitet och högskolor. Det är min och regeringens förhoppning att det skall vara möjligt att lägga fram en proposition på grundval av detta och att det därigenom också skall vara möjligt att samordna dessa olika resurser i samband med ställningstagandet till forskningspolitiken hösten 1996.
Herr talman! Jag hoppas att utbildningsministern är lyckosam i detta arbete. Jag vill utvidga frågan till att gälla den forskningspolitiska propositionen. Jag undrar om det är sant att den skall byggas in i den budgetpolitiska propositionen. Jag vet inte om jag tycker att det är särskilt bra. Forskningspolitiken är ju en så pass viktigt strategisk fråga att jag gärna skulle se att man finge en bredare folklig debatt om den. Nu när vi har stora ekonomiska problem är det lätt hänt att forskningspolitiken så att säga drunknar i den ekonomiska och finanspolitiska debatten. Har utbildningsministern funderat på denna pedagogik?
Herr talman! Det har vi gjort. I och med den nya ordningen för budgeten som riksdagen har beslutat om skall alla utgiftsförslag läggas fram i ett och samma sammanhang under hösten, i september 1996. I och med detta finns inga andra möjligheter. Frågan om ifall detta skall läggas fram i en egen proposition och hur det hela skall framställas är delvis också teknisk. Vi får återkomma till den. Jag delar dock uppfattningen att det är angeläget att vi får en bred debatt i dessa frågor. Forskningsberedningen kommer sannolikt att på lämpligt sätt stimulera en sådan debatt under våren. Alldeles nyligen har det kommit ut en liten debattskrift som innehåller ett antal olika inlägg. Jag hoppas att denna skall kunna stimulera till en sådan diskussion. Jag delar som sagt uppfattningen att det är angeläget med en bred debatt.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern. Den har nära anknytning till föregående debatt. Jag hoppas att denna debatt är mer ideologisk, så att vi kan komma överens. Det råder i dag stor osäkerhet om beskattningen av Stiftelsen Framtidens kultur skyldigheten och dess skyldighet att betala skatt. Inom stiftelsen räknar man med en årlig utdelning av de ekonomiska medlen på mellan 70 och 75 miljoner kronor med de förutsättningar och riktlinjer som gäller i dag och som riksdagen har gett stiftelsen. Om stiftelsen skulle beskattas skulle utgångsläget vara ett helt annat. Det skulle innebära att de riktlinjer riksdagen har gett stiftelsen inte skulle kunna följas. Framtidens kultur beskattas? Är kulturministern i så fall beredd att agera för att stiftelsen skall skattebefrias?

Herr talman! Det innebär ändå att det finns en viss tveksamhet. De riktlinjer riksdagen gav Stiftelsen Framtidens kultur gavs möjligen under den borgerliga regeringens tid. Om stiftelsen skall beskattas går en tredjedel av pengarna till skatt för förmögenhet, en tredjedel till skatt på verksamhet och en tredjedel av pengarna till kulturverksamhet. Varför är kulturverksamhet mindre angeläget än verksamhet inom stiftelser för naturvetenskap och forskningsverksamhet? Beskattas inte stiftelsen för vetenskaplig forskning?

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff borde man vara fri. På några av våra fängelser sitter i dag människor som är fria. På Kumlaanstalten t.ex. sitter två människor som skall utvisas. Utvisningarna kan av olika skäl inte verkställas, bl.a. därför att hemlandet vägrar att ta emot dem.
Herr talman! Om jag förstår frågan rätt handlar den om personer som i samband med att de har blivit dömda i domstol för brott fått beslut om att de skall utvisas ur riket. Efter avtjänat straff skall verkställighet ske. I samband med detta görs en förberedelse för verkställigheten. I detta sammanhang kan frågan uppkomma om huruvida det är möjligt att genomföra verkställigheten. I vår lagstiftning finns olika skäl till varför en verkställighet inte kan genomföras. Om en sådan situation uppkommer måste man ta ställning till hur frågan om uppehållstillstånd skall lösas. Det normala i dessa situationer är att man fattar beslut om ett tillfälligt uppehållstillstånd för att kunna avvakta och se om förhållandena förändras så att domstolens beslut kan verkställas.
Herr talman! Detta gör mig litet beklämd. Jag tycker att det borde finnas bättre ställen än ett fängelse för dessa människor att vistas på innan verkställigheten kan genomföras.
Herr talman!

I dag är situationen den att arrestlokaler och häkteslokaler utnyttjas i viss utsträckning. Dessa lokaler är inte lämpliga för asylsökande. Frågan om personer som är dömda för brott och befinner sig i fängelserna är något annorlunda. I dessa situationer är det inte lika angeläget att överföring sker från anstalten till något annat utrymme. Då behåller man dem i fängelserna eftersom verkställigheten oftast kan ske ganska omedelbart efter det att verkställighetstiden har gått ut. Dessutom måste beslut fattas om fortsättning, och i samma ögonblick beslut har fattats om ett tillfälligt uppehållstillstånd blir det naturligtvis fråga om frigivning.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga som gäller ungdomsarbetslösheten till arbetsmarknadsministern. Regeringen har gett ett löfte om att inga ungdomar skall vara öppet arbetslösa i mer än 100 dagar. Trots det kan vi i dag konstatera att av 25 000 ungdomar mellan 18 och 20 år är det bara 11 000 som fått platser. Även i gruppen mellan 20 och 24 år räknar man med att bara 11 000 har fått platser. Vad gäller arbetsplatsintroduktionen är det bara 14 000 ungdomar av planerade 36 000 som fått platser. 30 000 ungdomar har varit arbetslösa i mer än 100 dagar.
Herr talman! För socialdemokratin är det en väldigt viktig uppgift att se till att ungdomar inte går långtidsarbetslösa. Regeringen har därför för riksdagen lagt fram förslag som har inneburit att vi har skaffat oss verktyg och instrument för att klara ambitionen att ingen skall gå arbetslös längre än i 100 dagar. Arbetsförmedlingarna har fått verktygen. Kommunerna har fått verktygen. Jag är besviken över och kritisk till att det har tagit så lång tid för arbetsförmedlingen och för kommunerna att komma i gång med verksamheten, men jag tycker nu att det ser ut som om man är på gång i de allra flesta kommuner. Jag följer detta kommun för kommun och arbetsförmedling för arbetsförmedling för att se hur man lyckas. Den senaste uppgiften jag har är att det finns avtal för ungdomar under 20 år i alla kommuner utom Lidingö, som tydligen inte avser att träffa något avtal om ungdomarna. Jag hoppas att Kent Olsson, som har en del relationer åt det hållet, också hjälper till och ser till att alla kommuner och arbetsförmedlingar tar ett ansvar för att inga ungdomar går arbetslösa längre än hundra dagar.
Den intressanta frågan är faktiskt att det går så många ungdomar arbetslösa. Kan arbetsmarknadsministern säga när regeringen kommer att ha infriat sitt löfte om att inga ungdomar skall gå öppet arbetslösa mer än hundra dagar? Det är ett löfte som gavs av regeringen, inte av kommunerna. Ett problem har varit att kommunerna säger sig inte ha fått pengar. Det är ändå arbetsmarknadsministern och inte kommunerna som har givit detta löfte.
Herr talman! Det är märkligt att alla kommuner utom Lidingö anser att de har fått pengarna. Riktigt så enkelt kan det inte vara. Vi har gjort det jag tycker är viktigt i riksdagen. Vi har sett till att kommuner och arbetsförmedlingar fått de verktyg som behövs för att klara hundradagarsregeln. Trots detta har man inte klarat det i ett antal kommuner. Ansvaret vilar väldigt tungt på oss i regeringen, men också på dem som jobbar ute på det lokala fältet. Alla måste engagera sig för att bekämpa arbetslösheten. Det går inte om bara en arbetsmarknadsminister, en regering eller Kent Olsson sysslar med detta. Alla måste engagera sig. Det Kent Olsson och jag skall se till är att det finns verktyg som gör det möjligt att klara det lokalt. Men är den lokala inställningen att man inte ens är beredd att ta emot statliga medel för att hjälpa dem som går långtidsarbetslösa bland ungdomarna, som på Lidingö, blir det väldigt svårt. Glädjande nog är den inställningen på utdöende. Det tycker jag borgar för att vi ändå skall klara det.
Herr talman! Kan ni, om nu alla kommuner har lovat att uppfylla kraven, konstatera att löftet kommer att vara infriat inom en månad, så att inga ungdomar - utom eventuellt på Lidingö - kommer att gå arbetslösa mer än 100 dagar?
Herr talman! Jag vill återigen säga att vi har levererat verktygen. Nu gäller det att se till att man använder verktygslådan för att klara hundradagarsregeln för ungdomar. Jag hoppas att Kent Olsson tillsammans med andra i riksdagen ägnar tid och kraft åt att tala om att det är viktigt att nyttja dessa verktyg när de möter folk från arbetsförmedlingar och kommuner. Jag ägnar mycket tid åt detta. Jag tycker att det är viktigt. Jag är övertygad om att vi kommer att klara just denna arbetsuppgift. Jag kan däremot inte försäkra att vi klarar det inom tre dagar, sex dagar eller en månad, men jag kommer att ägna mycket tid åt att övertyga dem som nu har fått verktygen om att de inte skall låta dem ligga och rosta i lådan utan använda dem.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Blomberg. I väntan på den kommitté som skall utreda hur Sverige tillämpar barnkonventionen kommer regeringen inte att fatta några beslut om avvisning då barn som har vistats här länge finns med i bilden. Regeringen har också uppmanat myndigheterna att iaktta viss varsamhet i dessa ärenden, och det tycker jag är mycket bra. Enligt uppgift finns det ungefär 1 500 gömda barn här i Sverige - barn som har ett avvisningsbeslut hängande över sig. För att dessa barn skall kunna få denna form av amnesti, som man skulle kunna kalla det, krävs att det har kommit in en ny ansökan till myndigheterna. Många av de gömda barnfamiljerna nås kanske inte av den informationen.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att alla som har gömt sig är medvetna om vad jag sade här i riksdagen tidigare och om vad våra myndigheter har för åsikt i dessa frågor, Ulla Hoffmann. Det brukar finnas väldigt effektivt fungerande informationskanaler i dessa sammanhang, så jag är helt övertygad om att man känner till det. Vi avser inte att i detta läge vidta några andra åtgärder än dem vi redan har givit uttryck för.
Herr talman! Jag tror också att många av de gömda familjerna nås av det som statsrådet sade i debatten förra fredagen, men det är inte alla som har ombud som är medvetna om hur man skall förfara rent formellt. Därför vore det bra om Invandrarverket och frivilligorganisationerna på något sätt uppmuntrades till att se till att familjerna nås av detta besked.
Herr talman! Vi har som jag sade tidigare inga funderingar på att göra några extrainsatser eller åtgärder i detta fall. Jag har deklarerat regeringens uppfattning i denna fråga, och jag har förutsatt att det skall vara en allmän hållning. Våra myndigheter bör hantera fall där barn som har vistats en längre tid i Sverige och kanske inte mår så bra med varsamhet. Jag utgår från att myndigheterna gör det.
Herr talman! Jag vill rikta en fråga till arbetsmarknadsministern, som tidigare i dag sade sig vara villig att pröva olika förslag för att minska arbetslösheten. Mitt tips gäller den danska modellen för hemserviceföretag, som kommer att permanentas i Folketinget i vår. Det fungerar så att staten ger ett bidrag för hushållstjänster, t.ex. städning och trädgårdsskötsel. Hushållet bidrar också med en del. Staten tjänar netto 24 I Danmark finns en politisk enighet från yttersta vänstern till högern om detta systems förträfflighet. Det har givit flera tusen jobb. Kommer arbetsmarknadsministern att pröva detta förslag?
Herr talman! Jag har tittat på det förslaget. Det är en ganska stor insats som staten gör i Danmark i form av en rätt omfattande skattesubvention för att hjälpa till med hemtjänster. Man gör det ändå på ett sätt så att det blir rimliga anställningsvillkor för dem som går in och jobbar. Den fråga som man måste ställa sig är vad vi skall prioritera om vi skall göra en så stor insats. Vår avsikt är att nu prioritera en utbyggnad av utbildningsväsendet. De pengar man lägger på städtjänster i Danmark lägger vi på högskolor och gymnasium.
Herr talman! Det behövs både-och. Alla människor vill inte ägna många år åt högre utbildning. I dag utförs sysslorna oftast som svartjobb. Varför skulle inte det som fungerat bra i Danmark fungera bra i Sverige? Är vi så olika i Sverige och Danmark? Jag tycker att det är beklagligt. Jag vill uppmana ministern en gång till att överväga detta system. Varför vill ministern inte ge arbetslösa - inte minst ungdomar - en chans till ett jobb?
Herr talman! Det är en fråga om prioriteringar. Vi kan inte göra både-och. Vi kan inte göra allting. Då skulle vi ingen arbetslöshet ha. Vårt problem är att statsbudgeten ändå sätter vissa ramar. De ramarna lever vi efter, och vi måste försöka klara oss inom dem. Frågan är om det är klokt att investera i utbildning för ungdomarna eller om det är klokt att investera i ett bidrag för att de städar. Jag tror att det långsiktigt ändå är en fördel att investera i utbildning. Jag vet inte om Michael Stjernström har någon annan spännande nationalekonomisk kalkyl.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern är populär - i alla fall i detta sammanhang. Även jag har en fråga till Anders Sundström. Den handlar om de väldigt långtgående löften om att få ned arbetslösheten som socialdemokrater gav före valet 1994. Det lät ofta som om det skulle lösa sig bara de elaka borgarna försvann. Det var väldigt konkreta löften ibland. Den öppna arbetslösheten skulle vara under 5 % 1995. Nu har regeringen tyvärr misslyckats på detta område. Det ligger ingen skadeglädje i det konstaterandet. Vi i Folkpartiet har rätt klart för oss vilket problemet är och vad ni har gjort för fel, men det skulle vara mycket intressant att höra vad arbetsmarknadsministern anser är huvudanledningen till att det har misslyckats.
Herr talman. Det stämmer att Socialdemokraterna i en motion till riksdagen våren 1994 föreslog en rad åtgärder som den dåvarande riksdagen sade nej till. När vi tillträdde i oktober 1994 hade vi att hantera situationen sådan den såg ut då. Ola Ström använder ordet misslyckad om det vi har åstadkommit. Vi har under 1995 ökat sysselsättningen i Sverige med i storleksordningen 50 % mer än genomsnittet för Europa. Min motfråga även till Ola Ström måste därför bli: Vilken beteckning skall man sätta på perioden 1991-1994, när sysselsättningen minskade med en halv miljon, om en sysselsättningsökning som är 50 % större än genomsnittet för Europa kallas misslyckande?
Herr talman! Före detta statsrådet Mona Sahlin säger numera att de som talar om arbetslösheten som ett problem som borgarna ställt till med gör det alldeles för enkelt för sig. Jag tycker att hon har rätt i det. Det var självklart inget bra resultat perioden 1991-1994 heller, men det tröstar ju inte dem som är arbetslösa i dag. Skillnaden är att Socialdemokraterna har gått ut med väldigt tydliga löften om att arbetslösheten skulle gå ned. Nu ger man ytterligare löften om detta. Man måste vara försiktig med sådana löften. Man ger ju hopp till människor om att de skall få jobb, och när de sedan ser att detta inte infrias blir de naturligtvis oerhört besvikna. Min fråga kvarstår. Vad är den huvudsakliga anledningen till att det har tagit så lång tid innan man börjat se någon form av resultat eller minskning av arbetslösheten?
Herr talman! Jag delar Mona Sahlins uppfattning att borgarna inte är ansvariga för allt, men en halv miljon jobb är ändå ganska mycket. Sedan hade vi återigen den här anknytningen till våren 1994. Vi ville föra en annan politik då, men vi hade inte stöd i parlamentet för det. Nu har vi gett oss på den svåra uppgiften att klara av både att sanera statsfinanserna och att pressa ned arbetslösheten. Det går snabbare, både när det gäller statsfinanserna och när det gäller sysselsättningsökningen, än för de andra europeiska länderna. Men det går inte tillräckligt snabbt. Därför har vi nu satt upp ett mål för oss, nämligen att till år 2000 halvera arbetslösheten. Det är ett tufft och svårt mål, men socialdemokratin är fullt övertygad om och engagerad i att vi skall nå det målet, på samma sätt som vi når målet om en budget i balans 1998. Det är också ett tufft och svårt mål. Låt oss utvärdera det här när vi ser hur vi har klarat det år 2000. Jag är övertygad om att vi kommer att göra allt vi kan, och jag tror också att vi skall klara det.
Herr talman! Vi hade ju nyss en arbetsmarknadspolitisk debatt, och nu tycker jag att arbetsmarknadsministern glider undan ansvaret. I dag har vi 31 400 fler öppet arbetslösa än vid valdagen för ett och ett halvt år sedan. Tror arbetsmarknadsministern att de som röstade på Socialdemokraterna röstade för en ökad arbetslöshet? Det trodde inte de; de trodde på era löften. Så försök inte glida ifrån detta! Jag har också på arbetsmarknadsministerns tidigare inlägg att han inte tar till sig de andra förslag som kommer på hur vi skall få fler i arbete. Han avvisar dem i stället. Varför inte på allvar pröva de förslag som läggs fram?
Herr talman! Först har jag en sakupplysning. Dan Ericsson har använt den där siffran om arbetslösheten förut i dag. Jag har kollat den, och den är inte korrekt. Den öppna arbetslösheten är i dag lägre än den var på valdagen 1994. Sedan vill jag ha svar på en sak. Om nu Dan Ericsson hade så oerhört många goda idéer om hur man skulle kunna pressa ned arbetslösheten och öka sysselsättningen, hur kan det då komma sig att det försvann en halv miljon jobb under den tid då Dan Ericsson hade stöd i parlamentet?
Herr talman! Min sifferuppgift är hämtad från AMS statistik via Riksdagens utredningstjänst, så den kan Anders Sundström inte på något sätt vifta bort. Det är bara att konstatera att den öppna arbetslösheten är högre i dag än för ett och ett halvt år sedan. Frågan kvarstår: Tror arbetsmarknadsministern att det var det som de som röstade på Socialdemokraterna förväntade sig? Vad beträffar de här 500 000 jobben vet vi vilken situation det handlade om. Vi förlorade många jobb på grund av brister i politiken under 20 år dessförinnan. Vi har försökt vända detta, och vi var också på väg att vända det. Vad det nu handlar om är att arbetslösheten ökar. Varslen ökar, och det är dystert på arbetsmarknaden. Det är den situationen vi har i dag.
Herr talman! Sanningen är att Sverige under åren 1990-1991 hade Europas högsta sysselsättning. Vi hade det största privata näringslivet i Europa, tillsammans med Storbritannien. Vi hade den största offentliga sektorn, vilket gjorde det möjligt att ha en stor privat sektor. Sedan gick det snett. Men jag har litet svårt att förstå att skulle vara just detta, att vi hade ett så stort näringsliv år 1990, som var orsaken till att det blev så bekymmersamt åren 1991-1994. Sedan vill jag återigen slå fast att arbetslösheten på valdagen 1994 var drygt 360 000 öppet arbetslösa. Det är något lägre i dag.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern angående äldre människor och orättvisor. Ser man till medierna i dag kan man tro att det inte finns människor som är över 50 år i det här landet. Av en rapport som Arbetsmarknadsdepartementet lämnade i våras framgår att arbetslösheten bland de äldre i Sverige ökar mer än i de övriga OECD länderna. Med äldre menas i det här avseendet människor mellan 50 och 55 år. 50 år? Vilken kompetensutveckling erbjuds? Vad finns, så att säga, i sykorgen?
Herr talman! Om man tittar på hur arbetsmarknaden just nu utvecklas ser man att arbetslösheten bland ungdomarna minskar kraftigt. Däremot gör den inte det för de äldre. Därför är den fråga som Ewa Larsson tar upp mycket viktig. Hur skall vi, med den tillväxt vi har i dag och med den bedömning vi gör av arbetsmarknaden de närmaste åren, förhindra att många äldre fastnar i långtidsarbetslöshet? Detta är ett viktigt uppdrag som den arbetsmarknadspolitiska kommittén har att fundera över. Jag väntar med stor spänning på de förslag kommittén kommer med, och jag hoppas att vi i riksdagen under hösten skall kunna komma med nya, djärva idéer om hur vi klarar situationen för de äldre långtidsarbetslösa.
Herr talman! Det låter lovande med nya, djärva idéer. Under 1994-1995 var endast 3 % av dem som påbörjat arbetsmarknadsutbildning över 55 år. Studiemedel bör man inte söka om man är över 45 år. För särskilt vuxenstudiestöd är gränsen 50-55 år. Det kanske behövs ett samlat grepp, en helhetssyn på människan. Kanske arbetsmarknadsministern och utbildningsministern skall samarbeta så att också människor som har fyllt 50 år kan finna en meningsfull framtid och gå vidare när de står vid det tredje frigörelsesteget i livet.
Herr talman! Det vore säkert bra om utbildningsministern och jag jobbade ihop. Men jag tycker också att det behövs någonting annat. En sak är ju rätt märklig. Vi är nu på väg in i kunskapssamhället. Mycket av sin kompetens får man ju med åren, men ju mer vi satsar på kunnande och kompetens, desto snabbare slås man ut från arbetsmarknaden. Det är något fel i det resonemanget. Jag menar att detta är ett ansvar för många i det svenska samhället. Om vi bygger ett kunskapssamhälle som egentligen innebär att man går väldigt länge i skolan och sedan bara är gångbar på arbetsmarknaden något enstaka år blir inte något bra, generöst och solidariskt samhälle. Den viktigaste insatsen tycker jag är det ständiga lärandet, att se till att människor hela tiden är gångbara på arbetsmarknaden. Jag hoppas att de samtal vi skall ha med parterna senare i vår skall leda fram till idéer om hur framför allt parterna skall kunna ta ett större ansvar för att människor är gångbara på arbetsmarknaden fram till pensionsåldern.
Jag har ingen fråga till arbetsmarknadsministern, men jag har en fråga till jordbruksministern. Våra relationer med Norge har inte varit de allra bästa under de senaste veckorna, i synnerhet inte när det gäller fiskefrågorna och tillgången till fisket i Nordsjön. Det är frågor i anslutning till det s.k. naboavtalet. Min fråga gäller de förhandlingar som har skett och sker: Har de gett några positiva resultat?
Herr talman! Det är två frågor som har med Norge att göra som vi för närvarande diskuterar inom EU. Den ena frågan är den som Alf Eriksson tar upp, som rör naboavtalet. Det är ett särskilt avtal mellan Sverige och Norge sedan många år tillbaka, där Norge har velat skära ned vår kvot ganska ordentligt. Vi menar då från svensk sida att de skäl som norrmännen uppger för att skära ned så kraftigt inte finns. Den andra frågan som komplicerar det hela är att Norge i oktober eller november kraftigt höjde tullarna på vissa livsmedelsprodukter, beredda produkter. Man gjorde det dels med hänvisning till att Sverige nu är EU-medlem, dels med hänvisning till det nya GATT avtalet, dvs. att Uruguayrundan fick sin lösning under fjolåret. Båda dessa saker är problematiska för Sverige. Vi har haft diskussioner om dem i Bryssel. Det är inte Sverige som förhandlar med Norge, utan det är EU. Men EU har förhandlat på uppgifter från Sverige och har också velat se till att svenska intressen skall tillgodoses. Nu håller man på att diskutera detta i Bryssel, och jag har goda förhoppningar om att en lösning skall kunna uppnås inom en relativt kort period.
Herr talman! I går kunde jag se i TT meddelandena att utbildningsministern tycker att man skall stoppa Dennispaketet och satsa på utbildning i stället. Jag skulle då vilja fråga utbildningsministern om han anser att tillgången på högre utbildning, arbetsplatser och annan service på Södertörn är så god att dubbelspårsutbyggnaden och 15 minuterspendeltrafiken är felaktiga och onödiga, att tunnelbane och busstrafiken är så god att någon upprustning där inte alls behövs. Eller menar utbildningsministern att Stockholmsbilisterna inte genom bilavgifter skall betala ringleder utan att Stockholmsstudenterna genom skolavgifter skall betala nya utbildningsplatser?
Herr talman! Vi hade i går en mycket intressant diskussion om återkommande utbildning. Alla är nu för återkommande utbildning, och det är väldigt glädjande. Men det betyder inte bara att vi skall bygga ut skolor, gymnasier, vuxenutbildning och högskolor, utan det betyder också att samhället i övrigt skall satsa på kultur och utbildning och nyttiggöra sig av denna utbildning. Det är mängder av institutioner, bibliotek och allt möjligt som skall vara den infrastruktur som bär upp också framtidens Sverige och framtidens näringsliv. Vi skymtar ett i verkligt god mening lärande och kunskapsbaserat samhälle. Då menade jag, vilket jag uttryckte något tillspetsat, att vi hellre skall satsa på utbildning och människor än satsa på bilar. Det var grundtanken i mitt uttalande, och det står jag fast vid.
Herr talman! När utbildningsministern eller andra representanter för regeringen pratar om Dennispaketet skall man då inte utgå från att det verkligen är Dennispaketet de menar, utan det kan vara något helt annat. Det kanske inte alls är regeringens mening att försöka stoppa de kollektivtrafiksatsningar och andra satsningar som ingår i Dennispaketet, utan det kan alltså vara något annat de talar om, i mera överförd, bildlig bemärkelse.
Herr talman! Dennispaketet, som består av flera stora delar, är ingalunda, såvitt jag förstår, någon bildlig anrättning, utan ett synnerligen konkret ting. Enligt min mycket bestämda uppfattning finns det goda skäl att pröva olika delar i det förslaget. Det är inte regeringen som prövar detta. Däremot är det helt riktigt att det också har en symbolisk kraft vad samhället i stort, dvs. kommuner, landsting, regering och riksdag, satsar på och vad man tycker är viktigt för framtiden. Är det stora investeringar i den gamla klassiska, traditionella infrastrukturen, som vägar, järnvägar och sådant? Ja, det kanske är viktigt. Men är det viktigare än investeringar i informationsteknik, i utbildning, i allt det som bär upp det här och som kan skapa just det kunskapssamhälle som vi så ofta talar om? Det är det som är den grundläggande frågan. Där är mitt svar klart: Jag tror att det är den senare typen av investeringar som vi skall satsa på.
Herr talman! Jag kan i mångt och mycket dela den uppfattningen, men trots allt återstår det faktum att det inte ens med våra nya, moderna datasystem är så lätt att ta modemet från Botkyrka till riksdagen.
Herr talman! I mitt framtida samhälle behöver vi inte resa så ofta, och när vi gör det utnyttjar vi moderna kommunikationsmedel och inte föråldrade förbränningsmotorer. Dennispaketets bildliga kraft för mig är en urtidsödla. Avser utbildningsministern att samarbeta med kommunikationsministern i den här frågan?

Den höga arbetslösheten bland många invandrargrupper tillhör de allvarligaste frågorna i det svenska samhället i dag. Det var därför väldigt positivt att regeringen anslog 125 miljoner till okonventionella satsningar i miljonprogramsområdena. Den hade bara en allvarlig brist, och det var att den enbart avsåg storstadsområdena och kommuner i storstadsområdenas närhet. Problemet är mycket allvarligt i stora delar av landet. Jag vill därför fråga invandrarministern om han är beredd att återkomma till riksdagen senare med förslag som möjliggör en bred, okonventionell satsning på sysselsättning för invandrare i miljonprogramsområdena i hela landet.
Herr talman! De 125 miljonerna skulle användas för att ta fram nya tankegångar och nya verktyg, och vi ville göra en begränsad satsning för att lära av de erfarenheterna. Invandrarpolitiska kommittén sitter för närvarande och funderar över vilka metoder och vilka verktyg vi kan använda för att bli bättre på att ge människor med annan bakgrund förutsättningar att bli jämlika med människorna i vårt land. De förslagen kommer vi att se i början på april, och därefter kommer också riksdagen med önskvärd tydlighet att få ta del av dessa förslag.
Herr talman! Det är bra, och jag ser positivt på att invandrarministern kommer med ett brett program för att söka olika vägar att stärka invandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Men jag vill varna för att utvecklingsarbetet bara sker i storstadsområdena. Jag tror att det ligger en fara i att inte låta den kreativitet som finns i kommuner som Norrköping, Karlskoga och Västerås också få stöd. Man kan då tappa väldigt mycket av de fina idéer som finns i hela landet. Visst kan man få kreativitet utan extra pengar, men jag tror att den typen av stödinsatser som de 125 miljonerna spelar en viktig roll för att sätta fart på absolut nödvändiga processer.
Herr talman! Det finns också tankegångar i den riktningen, i hela det politiska utbudet. Arbetsförmedlingarna har bl.a. fått extra resurser just för att öka personaltätheten i vissa områden, så att man bättre skall kunna förmedla och skapa kontakter mellan arbetsgivare och personer med invandrarbakgrund. Det är en viktig del i det här. Sedan har vi funderingar och gör överväganden på olika områden, och alla syftar till samma sak, nämligen att göra personer med invandrarbakgrund jämlika med svenskarna i vårt samhälle. Det inkluderar också de fall där vi kan se mycket påtagliga belägg för att det sker en uppenbar diskriminering av människor med invandrarbakgrund.